Fru talman! Det går bra för svensk ekonomi, det är mycket bra. Tillväxttalen justeras upp kvartal för kvartal. De stora - i många fall jobbiga, i andra fall befriande - strukturreformer som har genomförts under de senaste 10-15 åren har gett en mycket god utväxling nu när konjunkturen är så stark. Det är givetvis mycket glädjande, inte för att det gör livet lätt för finansministern - även om jag unnar honom det - utan framför allt för att det gör livet lättare för så många människor i vårt land. Fru talman! Men inte kan vi då bara sätta oss ned och - som regeringen gör - passivt ta för oss av de stekta sparvarna. Nej, det är faktiskt vår uppgift att påminna om att Sverige fortfarande har både stora problem och står inför stora utmaningar. Företag flyttar nyckelfunktioner med rask takt ut Sverige. Människor flyttar ut ur Sverige. Nya företag väljer andra länder som bas för sin verksamhet. I Sverige ligger prisnivån 20 % över EU-genomsnittet, bl.a. därför att svensk politik så länge har präglats av en övertro på regleringar. Trots att vi har hög arbetslöshet råder det brist på arbetskraft i många sektorer. Vi har en situation där handikappade främst har setts som besparingsobjekt. Vårdköerna växer, och skolan har mycket stora problem. I stället för att låta pengarna bara rinna i väg ska vi nu hålla huvudet kallt, vårda de goda tiderna och se till att de kan bli långvariga. Därför har vi ett antal punkter från Folkpartiet där vi säger att den ekonomiska politiken måste vridas i en annan riktning. För det första måste avbetalningen på statsskulden vara större. Den ska vara i genomsnitt 2 % över en konjunkturcykel. Det har vi varit överens med Socialdemokraterna om. Men det kräver faktiskt att man under de bästa åren har ett större överskott. Nu är det ju i praktiken bara med hjälp av utförsäljning av olika egendomar som man betalar sina skulder. För det andra, fru talman, måste vi ha skattesänkningar med en tydlig inriktning på att bekämpa flaskhalsproblem och öka utbudet av både riskkapital och arbetskraft, och de måste till största delen vara finansierade med besparingar. Det måste löna sig att arbeta, spara och ta risker. I budgetpropositionen sägs inlindat, men ändock, att det inte går att fortsätta med skattesänkningar därför att det kommer att leda till överhettning. Det är säkert en riktig analys i förhållande till den politik som regeringen för och de planer man har. Men skattesänkningar som minskar problemen i ekonomin och som är finansierade med besparingar minskar faktiskt risken för överhettning. För det tredje behöver vi fortsatta avregleringar och avmonopoliseringar, modernare arbetsrätt, konkurrens och valfrihet i offentlig sektor, försäljning av statliga företag, tydligare arbetslinje, reformering av socialförsäkringssystemen osv., så att vi kan öka förutsättningarna för att de goda tiderna håller längre. Det är ganska anmärkningsvärt att som tionde punkt nämns omvärlden i regeringens mål för politiken. Det är ganska intressant. Jag har hittills inte hört att man har nämnt att det över huvud taget finns något utanför nationens gränser. För det fjärde ska vi göra precis tvärtom. Vi ska bejaka globaliseringen och ta till vara de stora möjligheterna. Bara en sådan sak som ett EMU medlemskap skulle medverka till att hejda företagsflytt och pressa ned de svenska priserna. Fru talman! När jag läser vårbudgeten slås jag av att där finns inga människor - inga entreprenörer, inga företagare och ingen diskussion om hur man skapar tillväxt och välstånd. Man verkar se ekonomin som någon sorts norsk oljekälla - det sprutar välstånd ur marken. Men, fru talman, välstånd når man bara genom hårt arbete, inte genom önsketänkande. Just nu talas det väldigt mycket om den nya ekonomin, men inte i vårbudgeten för där står det bara om den gamla. I vårbudgeten står det mycket om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men inget om entreprenörer. Sverige förvandlas, och det går väldigt fort. Den nya ekonomin är redan här, version 7.2. Snart laddar vi andra ned 7.3. Och den här förändringen sker i realtid. Har ni tänkt på att när vi förut mötte någon på gatan så pratade vi lite om vädret och frågade hur det var med barnen? När vi möts i dag frågar vi: Hur går det på Nasdaqbörsen? Det finns många fler aktieägare i Sverige än fackföreningsmedlemmar. Och, fru talman, den nya ekonomin är i grunden mycket mer liberal än den gamla, därför att där är det individens ställning som stärks, gränser suddas ut och hinder rivs. Det är små företag och antiauktoritära organisationer som är grunden. Nationen blir ointressant både för företag och för människor. Världen är gränslös, tidlös och viktlös. Vad behöver då Sverige för att vara ett intressant ställe? Jo, vi behöver internationellt konkurrenskraftiga regler för både företag och människor. Det kommer att handla mycket om skatter. Jag tror att en harmonisering av skatterna inom EU uppåt skulle kunna kedja fast mycket rörliga skattebaser. Det är på gränsen till navelskåderi. Vad gör regeringen? Jo, man tillsätter en utredning. Överallt produceras analyser av det här. Fakta finns på bordet. Nu kan och måste vi agera. Fru talman! Det är uppenbart att från Erik Åsbrink till Bosse Ringholm har det skett en mycket stor omsvängning av insikten om behovet av en stor skattereform. Det verkar som om själva ordet t.o.m. är tabu, om ni ursäktar uttrycket. Man kan inte ens ta det farliga "s-ordet" i sin mun, utan man benämner det i vårbudgeten som beräkningsteknisk överföring till hushållen och beskriver det som kompensation för egenavgifterna. Regeringen vet ganska uppenbart inte alls vad man vill göra med skattepolitiken nästa år eller i framtiden. Ett område som man i alla fall troligen kommer att tvingas retirera på är fastighetsskatten. Som det ser ut nu ska den skärpas med 8 miljarder, och så säger man med en helt obetalbar formulering på s. 35: I vissa fall motsvaras inte skattehöjningen av en lika stor ökning av köpkraften för det enskilda hushållet. Fru talman! Jag kan redan nu ge ett tydligt besked från Folkpartiet: Några fastighetsskattehöjningar blir det inte tal om, för den skatten ska i stället sänkas. Fru talman! Regeringen och dess stödpartier är i full färd med att rasera den svenska skolan. Det är mycket, mycket allvarligt. Grundskolan ger inte eleverna baskunskaper. Gymnasieskolan förvandlas till en utslagningsmaskin. Jämlikhetsbegreppet blir i sossetappning bara en fråga om att fördela resurser som har skapats av någon, oklart vem, var och hur. Jämlikhet är ju i stället att vi alla var och en verkligen får chanser, möjligheter och förutsättningar att forma våra liv och göra verklighet av våra drömmar. Därför är en skola av hög kvalitet för alla barn och ungdomar en hjärtefråga för oss liberaler. Vården och skolan är dessutom de sektorer där det på grund av de gamla strukturerna är en mycket stor mängd kvinnor som arbetar och har sin profession. När lärarna nu har lyckats få några procent går LO och Hans Karlsson omedelbart till rasande motoffensiv. Och när sjuksköterskorna får alternativ till landstingen som arbetsgivare och därmed får upp sina löner lite, då börjar man omedelbart tala om att försvåra för privata alternativ. Att de facto bryta de offentliga monopolen är faktiskt den bästa vägen till rättvisa löner för kvinnor. Det är också en väg till utveckling och tillväxt för oss alla. I dag, det vet vi alla, är IT och telekomsektorerna en mycket stark motor i tillväxten, men den kommer ju inte av sig själv. Avregleringar av telemarknaden och många andra förändringar var avgörande, knappast datorteken. Framtidens tillväxtbranscher är i hög grad vården och utbildningen. Kvaliteten behöver höjas och entreprenörsanda, idéer och kunnande tas till vara. Kvinnor behöver fler olika arbetsgivare att välja på. Kvinnor behöver ökade möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Men vad gör då regeringen? Jo, ni sitter på presskonferenser med IT-killarna Jonas, Krister, Frank och allt vad de heter. Men tjejerna som är vårdentreprenörer, vill ni sitta på presskonferens med dem? Nej, dem vill ni förbjuda att driva företag. Det är dåligt för kvinnorna, det är dåligt för vården, det är dåligt för tillväxten och det är dåligt för Sverige. Fru talman! En annan sak som är mycket viktig för oss liberaler, som är väldigt angelägna om jämställdhet, är arbetsutbudet. Det låter kanske inte så sexigt, men om man lyfter näsan lite över nästa kvartalsrapport ser man att arbetsutbudet måste öka, inte minska. Det är ju i förlängningen en kvinnofråga, för med mindre arbete får vi mindre möjligheter att klara barnomsorgen, utbildningen, sjukvården och äldreomsorgen. Och i vår ojämställda värld som vi fortfarande lever i drabbar det mödrarna och döttrarna. Från socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister hörs mest om olika metoder för att få oss att arbeta mindre, även om det är glädjande att finansministern nu säger att han ska genomföra den sedan flera år överenskomna rätten för folk att stanna kvar till 67 år. Inom parentes sagt har medellivslängden ökat med tre år under processen med att utöka rätten att arbeta med två år. Vi står i själva verket, om detta genomförs, i ett sämre läge än när vi började driva frågan. Men det intressanta är, utöver detta, att de enda som ska arbeta mer är småbarnsmammorna, och det är just maxtaxan som man ska använda för att driva upp småbarnsmammornas arbetsutbud. Då vill jag säga så här: Jämställdhet handlar inte om siffror och statistik. Det handlar om makt, om makten över sitt eget liv, och kvinnor har mindre makt än vad män har. Den liberala jämställdhetskampen kommer även i fortsättningen, det är uppenbart, att drivas i polemik med er som tror att vägen till jämställdhet går via mer makt till staten i stället för via mer makt åt kvinnorna själva. Bara tanken på att livsvillkoren för oss småbarnsmammor avgörs i Rosenbad gör mig rasande, att mitt liv ska styras i skärningspunkten mellan Göran Fru talman! Lars Bäckström sade här alldeles nyss att det här är en budget för barnen och inte för baren, men någonting måste ha hänt i baren, för lyssna nu: Det som ni föreslår nu för nästa år är ju 1 1⁄2 miljard mindre till barnfamiljerna än vad ni föreslog i höstas. Fru talman! Folkpartiet vill ha en familjepolitik som handlar om småbarnsmammornas och för den delen pappornas möjligheter att bestämma mycket mer själva. Det finns också bra saker i budgeten. Att man talar mycket om utgiftstaken är bra, men sedan tricksar och fixar man med dem så att trovärdigheten undergrävs. Det är bra att man satsar mer pengar på polisen, men det krävs också en komplettering med tydliga krav på ledarskap och bättre organisation. Det är bra att man nu har lyssnat på bl.a. oss i oppositionen och på pensionärsorganisationerna och förbättrar för de pensionärer som har det allra svårast, men jag är tveksam till om det räcker. Förra året hade jag anledning att särskilt också ta upp några svek, och tyvärr är det precis samma svek som jag har anledning att ta upp i år. Först är det biståndet. Det var precis på håret att regeringen klarade av att bokföringsmässigt komma upp till målet 0,7 % av BNI - det som Pierre Schori, förre biståndsministern, kallade för skammens gräns. Men av förra årets biståndsutbetalningar stoppades 2 900 miljoner kronor genom sådana här begränsningsbelopp. Och det saknas fortfarande 800 miljoner av dem. Var finns de pengarna? Man undrar om ni har hål i fickorna. Pengarna har bränt. Behoven är ju otroligt stora, och de är stora nu. Det behövs både katastrofhjälp och ekonomiska reformprocesser i tredje världen. Det andra stora sveket gäller änkorna. Tiotusentals änkor fick 1997 med kort varsel sin ekonomi kraftigt försämrad. Ingen annan grupp har drabbats så hårt. Man lovade i valet att det skulle återställas. Men i den här takten tar det 75-80 år innan Vänsterpartiet har genomfört sitt vallöfte till änkorna. Fru talman! Det skulle kunna finnas mycket att säga, men vi får ju tillfälle att återkomma i den ekonomiska debatten. Vad Sverige behöver, och vad vi i Folkpartiet kommer att lägga fram, är en ekonomisk politik för jobb och tillväxt och för långsiktigt goda villkor. Det kräver att man förmår höja blicken bortom nästa kvartalsrapport och nu ta tag i de problem och utmaningar vi har för att långsiktigt kunna skapa goda villkor. Annars blir det kanske som den nye hovpoeten Magnus Uggla sjunger: "Fyra sekunder, underbart är kort". Vad vi behöver är en riktig skattereform för arbete, sparande och risktagande i Sverige.

Fru talman! Miljöpartiets politik vilar på en fyrfaldig solidaritet: solidaritet med människor i vårt eget land, solidaritet med världens folk, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med djuren, naturen och det ekologiska systemet. I ett solidaritetsperspektiv är det här en bra budget. Den är inte så bra som den hade varit om vi hade kunnat lägga fram den själva, men den är bra utifrån de givna förutsättningarna. Solidariteten med människor i vårt eget land stärks bl.a. genom att pensionärernas bostadstillägg ökas, genom att extra resurser för tandvård avsätts och genom att barnfamiljernas barnomsorgskostnader sänks. Solidaritet med världens folk visas genom att anslagen för internationellt bistånd ökar mycket kraftigt. Solidaritet med kommande generationer visas bl.a. genom en ekonomi i balans, genom ytterligare förstärkta miljöinsatser och genom utfästelsen om en grön skatteväxling. Den förlängda föräldraförsäkringen och barnens rätt till en förskoleplats hör också hit. Solidaritet med djuren, naturen och det ekologiska systemet visas genom den gröna skatteväxling som jag nämnde nyss och genom ytterligare förstärkningar av anslagen för bl.a. inköp av skyddsvärd skogsmark, biotopskydd, marksanering, miljöbevakning och forskning om ekologiskt jordbruk. De ekonomiska förutsättningarna är goda. Svensk ekonomi beräknas växa med 3,8 % i år och 2,9 % nästa år. Det är positivt för arbetsmarknaden. Sysselsättningen beräknas öka med över 100 000 personer mellan 1999 och 2001 och den öppna arbetslösheten beräknas minska till 4 %. De ekonomiska förutsättningarna är alltså goda. Men det finns all anledning att hålla ögonen öppna för hur miljön utvecklas. Till vår hjälp har vi de gröna nyckeltal som sedan den förra vårpropositionen presenteras i finansplanen. Dessa nyckeltal visar t.ex. att den totala energiförbrukningen i Sverige ökar, att belastningen på haven av fosfor och kväve ökar, att bensenhalterna fortfarande är för höga och - inte minst - att koldioxidutsläppen ökar. Utsläppen av koldioxid sjönk kraftigt mellan 1970 och 1990. Nu ökar de alltså igen och närmar sig 1985 års nivå - detta samtidigt som vi har förbundit oss internationellt att minska utsläppen. Det fanns de, däribland jag, som hade höga förväntningar på Klimatkommittén, som presenterade sitt slutbetänkande i går. Men vad blev det? Jo, det stannade vid målsättningar och en from förhoppning om frivilliga åtgärder. Det räcker inte med målsättningar. Det måste till åtgärder också, åtminstone om man vill nå de mål man sätter upp. En sådan åtgärd vore att höja koldioxidskatten. Men det vågade man alltså inte föreslå. Den frågan får vi återkomma till. Nu står det i alla fall i finansplanen att regeringen i höstbudgeten ska presentera en strategi för en grön skatteväxling i storleksordningen 30 miljarder kronor de närmaste tio åren. Jag ser höjda koldioxidskatter som en del i den växlingen, liksom jag ser sänkta arbetsgivaravgifter som en annan del. Det finns de som påstår att våra företag omöjligen skulle klara höjda koldioxidskatter. Men med en växling mot sänkt arbetsgivaravgift skulle åtminstone 90 % av företagen kompenseras i stort sett fullt ut. Ofta hävdas det att miljöeffekterna av ekonomisk tillväxt kan motverkas mer än väl genom att vi samtidigt utnyttjar naturresurserna på ett effektivare sätt. Men det framgår av de gröna nyckeltalen i finansplanen att det tyvärr inte varit så under 1990-talet. Mellan 1990 och 1998 var energieffektiviteten i stort sett oförändrad. Det är en viktig varningsklocka som visar på behovet av betydligt kraftigare insatser för att använda miljö och naturresurser på ett effektivare sätt, t.ex. genom fortsatt skatteväxling och genom att stimulera utvecklingen av miljövänlig och resurssnål livsstil och teknik, genom ekonomiska styrmedel och genom stöd till forskning. Fru talman! Miljö och livskvalitet måste stå i fokus när vi diskuterar hur vi ska ta ut frukterna av framtida produktivitetshöjningar. För miljön, för kommande generationer och kanske också för vår egen skull måste vi överväga att välja mer fri tid i stället för kraftigt ökad resurskrävande materiell konsumtion. Regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma arbetstidsgrupp presenterade i mars sin analys av konsekvenserna av olika möjliga arbetstidsförkortningar. Den analysen visade att det är fullt möjligt att förkorta arbetstiderna framöver utan att människors privata konsumtionsutrymme minskar. Vi skulle kunna arbeta 30 timmar per vecka år 2015 och ändå ha 20 % mer i plånboken än vi har i dag jämfört med 50 % mer om arbetstiden inte förkortas. Däremot innebär en kortare arbetstid, det är vi fullt införstådda med, att skatteinkomsterna till den offentliga sektorn riskerar att minska. Det kan åtminstone till en del kompenseras genom minskade kostnader för sjuklighet och genom att människor orkar arbeta längre upp i åldrarna. Men det krävs också att vi diskuterar nya sätt att organisera och finansiera den offentliga välfärden som tar hänsyn till en situation där människor kommer att ha både mer tid och mer privata pengar till sitt förfogande än i dag. Arbetstidsgruppens förslag går nu ut på remiss för att, som det står i finansplanen, "stimulera en debatt om på vilket sätt - avtal eller lagstiftning - som ett första steg till en arbetstidsförkortning kan tas." Vi ska återkomma till den här frågan i höstens budgetproposition. Miljöpartiets uppfattning är liksom tidigare att en arbetstidsförkortning ska påskyndas genom att normalarbetstiden sänks i arbetstidslagen. Det skulle vara en mycket tydligt signal till arbetsmarknadens parter att i stundande avtalsförhandlingar avtala om successivt kortare arbetstider. Fru talman! Gunnar Hökmark är ett levande bevis på att även politiskt arbete kan ge förslitningsskador. Att ständigt upprepa samma tankar är lika riskabelt som att ständigt upprepa samma kroppsrörelse. Oavsett hur verkligheten ser ut målar Gunnar Högmark den i samma dystra färger. Och det enda som han accepterar som en reform är skattesänkningar eller möjligen ytterligare en karensdag. I vårbudgeten dras riktlinjer upp för reformer på flera områden som varit och är viktiga för Miljöpartiet. Biståndsanslaget höjs kraftigt mellan 2002 och 2003, från 0,74 % till 0,81 % av bruttonationalinkomsten. Ökningen är i själva verket ännu större än som framgår av dessa siffror, eftersom också bruttonationalinkomsten ökar kraftigt på grund av tillväxt. Därigenom stiger det totala anslaget för internationellt bistånd, om man räknar in Östeuropabiståndet, från 11,9 miljarder kronor 1999 till 18,2 miljarder kronor 2003. Det är en ökning med 50 % på fyra år. Att kalla detta för ett svek, Karin Pilsäter, är ett missbruk av vårt språk. Från Miljöpartiets sida kommer vi att fortsätta verka för en fortsatt snabb utbyggnad mot målet 1 % Vårbudgeten innebär också, som några har varit inne på, flera viktiga reformer för barnfamiljerna. Föräldraförsäkringen förlängs med en månad fr.o.m. 2002, en förlängning som Mats Odell såg som ett exempel på förmynderi och kommandopolitik. Jag undrar om barnfamiljerna ser det så. fr.o.m. den 1 januari 2002 erbjuds också kommunerna att mot statsbidrag kunna erbjuda föräldrarna en högsta taxa i barnomsorgen som är väsentligt lägre än i de flesta kommuner i dag. När regeringens förslag till denna s.k. maxtaxa inom barnomsorgen först presenterades var Miljöpartiet starkt kritiskt. Vi var inte emot sänkta barnomsorgskostnader som princip, men regeringens förslag hade en utformning som vi inte kunde acceptera. Vi ansåg också att det var nödvändigt att kombinera sänkta barnomsorgstaxor med andra åtgärder för att förbättra situationen för barnen på ett mer balanserat sätt. De familjepolitiska åtgärderna som jag nämnde nyss har i sin helhet en sådan utformning att vi nu också kan acceptera en reform för sänkta barnomsorgstaxor med en utformning som till stor del följer en modell som vi har konstruerat, en mixtaxa, som består av en blandning av procentsats och krontak. Jag vill nämna tre utgångspunkter för det förslag till mixtaxa som regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu har enats om. För det första: Barnomsorgsavgifterna har stigit kraftigt under 1990-talet, från att ha täckt 10 % till att i dag täcka 17 % av kostnaderna för barnomsorgen. Och skillnaderna mellan kommunerna har blivit mycket stora. Vi anser därför att en viss sänkning av taxorna är motiverad, men inte i den storleksordning som regeringen föreslog. För det andra: Eftersom den totala avgiftssänkningen i mixtaxan är mindre, blir det cirka en halv miljard kronor över för att stärka kvaliteten i det nya förslaget. För det tredje: Taxan har nu också fått en bra fördelningspolitisk profil. Mixtaxan innebär att ensamstående, lågavlönade och de som arbetar deltid får större sänkningar än i regeringens ursprungliga förslag. Jag vill därefter ta upp miljön. Redan i tidigare budgetöverenskommelser har Miljöpartiet lyckats förhandla fram kraftigt ökade miljöanslag på ett flertal områden, t.ex. skogsinköp, marksanering, kalkning, miljöforskning och biotopskydd. Nivån på dessa satsningar säkras nu också för 2003. Dessutom tillförs utgiftsområdet Miljö ytterligare 175 miljoner 2001, 180 miljoner 2002 och 310 miljoner 2003, bl.a. för miljöövervakning, skötsel av skogar, miljöforskning och marksanering. Den exakta fördelningen av dessa pengar bestäms i höstbudgeten. På andra utgiftsområden tillförs ytterligare medel för forskning om ekologiskt lantbruk, ersättning för viltskador, höjt anslag till fonden för fukt och mögelskador samt länsstyrelsernas administration av skogsinköp. Det sista är viktigt. Länsstyrelserna måste ju klara av att hantera de ökade inköpsvolymerna som de höjda anslagen har gett upphov till. Andra viktiga miljöinslag i vårbudgeten är vindkraft och järnvägar. I och med vårpropositionen startas nu en process för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Ett planeringsmål ska utarbetas som torde komma att vara i den storleksordning som dag finns det ungefär 0,4 terawattimmar utbyggt. Regeringen ska också lämna förslag till riksdagen om hur den här utbyggnaden ska genomföras. Man får räkna med att en stor del av utbyggnaden kommer att ske till havs och kanske också i fjällen. Ett nytt finansieringssystem för vindkraft och annan förnyelsebar energi är under utredning. Det bygger på s.k. gröna certifikat, som i korthet innebär att marknaden får betala merkostnaden för den förnybara elen. När det gäller järnvägar innebär vårpropositionen att en viss del pengar överförs från vägbyggnation till järnvägar. Det innebär att vi har en möjlighet att elektrifiera Blekinge kustbana tre år tidigare än beräknat. Planeringen startar omgående, och byggstarten beräknas till 2004. Det görs också förstärkningar av viktiga järnvägssträckor för att den tunga godstrafiken ska kunna gå på järnväg och alltså göra godstransporterna på järnväg mer konkurrenskraftiga. På vägsidan förbättras underhållet av vägar i främst Norrland för att förebygga t.ex. tjälskador. Andra viktiga inslag är att ytterligare medel tillförs forskningen och högskolan. Ett investeringsbidrag ges för byggande av studentbostäder. Dessutom införs också pensionsrätt för studier liksom för värnplikt. Och en särskild satsning görs på läsfrämjande insatser i grundskolan, vilket är något som Miljöpartiet länge har verkat för. En annan fråga som vi länge drivit är tandvården. Därför är det glädjande att ramen för tandvårdsförsäkringen höjs med 200 miljoner kronor 2002 och 500 miljoner kronor 2003. Det är ett bra första tillskott för att möjliggöra en förbättring av den nuvarande tandvårdsförsäkringen som inte fungerar riktigt bra. Och vi kommer att aktivt medverka för att utforma ett tandvårdsstöd för dem som i dag inte har råd med dyra behandlingar. Det är viktigt att tändernas kondition inte återigen blir ett tecken på klasstillhörighet. Vi gläds också åt att vi nu kan medverka till att förbättra livsvillkoren för de sämst ställda pensionärerna genom att golvet på 100 kr per månad i bostadstillägget tas bort och genom att taket på 4 000 kr per månad höjs till 4 500 kr. Det är också glädjande att vi på kultursidan har lyckats skapa ett reformutrymme på 30 miljoner kronor per år som ska användas bl.a. för att nationella museer och länsmuseer ska kunna utveckla sin museipedagogik. Fastighetsskatten har både Mats Odell och Karin Pilsäter talat om som om den skulle höjas med 8 miljarder nästa år. Det är flera tidningar som har gjort detta till en nyhet flera gånger under det senaste året. Men det är alltså inte så. Och om man läser det som står på s. 35, flera rader än Karin Pilsäter läste upp för oss här i talarstolen, framgår det tydligt att regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen med förslag som begränsar ökningen av skatteuttaget. Mycket tydligare kan det inte bli. Det kommer inte att bli något ökat skatteuttag på 8 miljarder kronor. Sammantaget, fru talman, tar vi med denna vårbudget åtminstone några steg i rätt riktning. Och jag ser redan nu fram emot ett fortsatt arbete i höst, där vi förhoppningsvis ska gå ännu ett litet stycke, bl.a. när det gäller ökad avbetalning på statsskulden, satsning på vindkraft, fortsatt grön skatteväxling och en inledd arbetstidsförkortning.

Fru talman! När jag lyssnar på de borgerliga företrädarna slås jag av att ingen av dem egentligen talar om arbetslösheten och om jobben. De tycks inte existera i den borgerliga föreställningsvärlden. Jag ägnade en stor del av min inledning åt det. En stor del av vårpropositionen handlar just om hur de som står utanför arbetsmarknaden ska få chans att komma in på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att alla delar av vår befolkning och vårt land får chans till jobb. Jag är förvånad över att de borgerliga företrädarna undviker att diskutera sysselsättning och arbetslöshet. Det tycks inte finnas i deras föreställningsvärld. När jag hör Gunnar Hökmark vet jag inte om jag ska tala om Galne Gunnar eller Gnällige Gunnar. Han talar om 90-talet och inte om framtiden. Han lever i det förgångna. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet försökte i höstas inför millennieskiftet säga att ingen ska lämnas kvar på 1900-talet. Men uppenbarligen har det misslyckats. Hökmark är kvar på 1900 talet och kommer att förbli så för lång tid framöver, uppenbarligen. Han säger med en fantastisk retorik: Ni, regeringen, väljer att göra det sämsta av allt. Ni ökar på utgifterna, men ni gör ändå ingenting. Det sämsta av allt. Nya satsningar på barnen och barnfamiljerna, en rejäl förbättring för de sämst ställda pensionärerna och stora ubildningssatsningar är det sämsta av allt med moderat terminologi. När Gunnar Hökmark för ett ögonblick gör en utflykt i den litterära världen använder han sig av Mikael Wiehe. Hökmark var klok nog att inse att Wiehe nog inte hade uppskattat att bli inblandad i den moderata världen. Jag kan förstå att Hökmark länge har funderat, kväll efter kväll, natt efter natt, hur han kunde hitta någon poet åt höger som han kunde citera, men det fanns väl ingen. Det fanns uppenbarligen inte en enda poet åt höger som var värd att ens ta in i sammanhanget. Gunnar Hökmark säger att det är viktigt - och på den punkten kan jag hålla med honom - att när det nu är goda tider ska vi också ägna oss åt att fundera över hur vi kan göra strukturförändringar i vår ekonomi som gör att vi långsiktigt kan skapa en god ekonomi i fortsättningen. Det är precis det som vårpropositionen handlar om. Det är därför som vi i vårpropositionen har lagt oerhörd stor vikt vid att satsa på förbättring av vårt utbildningssystem. Det handlar om en förbättring av inte bara ungdomars möjligheter till utbildning utan också att ge alla som är ute i arbetslivet en chans till kompetensutveckling. Det handlar också om forskningen. Regeringen har år efter år försett forskningen med mer resurser, och vi satsar ytterligare en halv miljard på forskningen framöver. IT-propositionen med 8 miljarder kronor är en oerhörd stor satsning som ger hela landet mer jämlika förutsättningar till en långsiktig strukturutveckling. Konkurrenspolitiken måste skärpas. Det vore intressant om Gunnar Hökmark kunde ägna en tanke åt det förhållandet att vi på vissa områden har en högre prisnivå i vårt land än den som finns i många EU länder. Där gör regeringen många insatser för att via konkurrenspolitik med avreglering och sådant medverka till att vi kan pressa priserna och få till stånd ett mer effektivt utnyttjande av våra resurser. Nu kommer jag tillbaka till det jag började med, det kanske viktigaste av allt när det handlar om att långsiktigt förstärka vår struktur och ekonomi i Sverige. Det är att öka tillgången på arbetskraft för våra företag och våra företagare. Hur god företagsidé du än har, hur stor efterfrågan du än har på dina tjänster och varor som företagare, har du inte bra arbetskraft och en väl utbildad arbetskraft kommer du aldrig att vara framgångsrik som företagare. Hela ingången i vårpropositionen är att se till att rusta Sverige på kort sikt och på lång sikt för att se till att arbetskraften finns och att alla som vill arbeta i vårt land och ta ett jobb ska få chans att göra det, och få chans att göra det med en god kompetens. Det är det avgörande när det gäller framtidens struktursituation och att möta framtiden. Jag är förvånad när jag hör vad Gunnar Hökmark säger på vissa andra områden. Han kan egentligen inte på något vis presentera något moderat alternativ till den ekonomi som går bra, och som han också sade i sitt anförande. Han måste ständigt återgå till Gnällige Gunnar-perspektivet: Om det inte går bra, kanske det går ännu sämre i morgon. Han försöker alltid att se det utifrån ett oerhört negativt och pessimistiskt perspektiv. Jag skulle ett ögonblick vilja stanna vid vår internationella och europeiska situation. Sverige är en del i Europa. Det finns anledning att jämföra den svenska situationen med situationen i övriga Europa, eftersom EU-kommissionen i går presenterade en vårprognos. Man kan se att Sverige på område efter område har en bättre position än de allra flesta EU-länder. Vi har en tillväxt som är ungefär en halv procent bättre i år än EU-genomsnittet. Vi har en arbetslöshet som är ungefär 2 % lägre än vad EU-genomsnittet är. Vi har en inflation som är en av de allra lägsta bland EU-länderna, och vi har ett budgetsaldo som är på plus 2,8 % när EU-genomsnittet är ett underskott på minus 0,4 %. På alla dessa olika områden kan vi konstatera att Sverige ligger i framkanten och är långt framme i Europa. Det är en position som vi naturligtvis vill behålla. Därför gör vi en rad insatser i vårpropositionen för att vidmakthålla det perspektivet. Mats Odell väljer att karakterisera vårpropositionen som en form av förmynderi. Det är förmynderi att satsa på barnen, förmynderi att satsa på de sämst ställda pensionärerna och förmynderi att satsa på sjukvårdsverksamheten - de 9 miljarderna till en utbyggnad av sjukvården. Det är förmynderi att satsa på rättstrygghet - den stora miljardsatsningen på polisen. Är det det som är förmynderi i Mats Odells värld? Då är världen i så fall uppochned. Mats Odell försöker förringa det goda ekonomiska resultat som har nåtts via en hårdhänt budgetpolitik de senaste åren. Han talar om att det egentligen inte är några överskott i budgeten. Han dribblar och tricksar, för att använda hans egna ord. Det finns ett överskott som är 2,8 % i år och som enligt prognosen är 3,2 % nästa år. Om det sedan är fördelat mellan kommuner, staten eller pensionssystemet är det i alla fall en del i den offentliga ekonomin. Det är det samlade resultatet som är det centrala. Hur de olika delarna förhåller sig till varandra kan man alltid diskutera. Men i det samlade resultatet finns det ett överskott i den offentliga ekonomin. Jag kan inte se att Mats Odell och Kristdemokraterna har bidragit till det. Det är faktiskt den saneringspolitik som Socialdemokraterna bedrivit tillsammans Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i olika omgångar som har medverkat till det. Matz Hammarström var tydlig. Jag vill gärna understryka det Matz Hammarström sade. Mats Odell vill i olika sammanhang ge intryck av att regeringen ska höja fastighetsskatten eller låta nuvarande system slå igenom så att det blir en höjning av fastighetsskatten med 8 miljarder kronor. Det är en form av skrämskott som man tar till när man inte har några argument. Då försöker man pådyvla motståndaren en uppfattning som motståndaren inte har. Jag vill gärna understryka det Matz Hammarström sade. Regeringen har ingen sådan avsikt. Regeringen tänker inte lägga fram något förslag i höst om att vi tar ut en fastighetsskattehöjning i den storleksordning som Odell här talar om. Jag vill understryka en sak som Lena Ek tog upp i sitt anförande, nämligen att hela Sverige ska växa. Det finns ett antal förslag i denna vårproposition som också handlar om att hela Sverige ska växa. Vi vet att de insatser vi får via EU:s strukturfonder, och som handlar om upp till kanske 20 miljarder de kommande 7 åren, är sådana insatser som i allra högsta grad kan medverka till att hela Sverige kan växa. Vi förstärker insatserna i regionalpolitiken på de orter som får omställningar i försvarets organisation med 300 miljoner kronor de närmaste två åren. Det är nya pengar, och en ny insats. Vi gör satsningar på infrastrukturen på olika sätt och vis. Det gäller både järnvägssatsningar och vägsatsningar, som har betydelse inte minst för våra glest bebyggda delar av landet. Vi gör förenklingar för små och medelstora företag. Det finns förslag till förbättrade regler för avdrag för levnadsomkostnader för egenföretagare, förbättrade kvittningsmöjligheter för vinster på aktier i onoterade företag och generösare avdragsregler vid ombyggnad av lokaler. Och vi fortsätter arbetet med regelförenklingar just för att gynna de små och medelstora företagen. När det gäller det perspektiv som Lena Ek målar upp om hur viktigt det är att hela Sverige kan växa så finns det många bevis för och exempel på i vårpropositionen att vi lever upp till dessa krav och önskemål. Låt mig allra sist säga någonting om det som Karin Pilsäter tog upp. Hon säger, helt felaktigt enligt min uppfattning, att detta inte handlar om att främja entreprenörskap och företagsamhet. Hela ingången i vårpropositionen handlar faktiskt om att främja jobb, tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Det är huvuduppfattningen. Om Pilsäter har suttit och nickat till, och inte upptäckt vad som har sagts härifrån - både från mig och från andra företrädare - så beklagar jag det. Det handlar faktiskt om att få fler företag i Sverige och att få fler personer anställda i både nya och gamla företag. Som jag sade inledningsvis - om inte Pilsäter upptäckte det så får jag upprepa det - gör vi särskilda insatser för invandrare. Vi ger dem möjlighet att starta företag och vi främjar företag som de har i gång. Vi höjer kompetensen. Vi sätter in en rad insatser för att öka arbetskraftstillgången. Vi satsar på forskning och utbildning. Det viktigaste av allt, Karin Pilsäter, är att det i dag, i motsats till i början på 90-talet, i Sverige finns en stor efterfrågan på företagens varor och tjänster. Utan denna efterfrågan på varor och tjänster är inget företag framgångsrikt. För att få en efterfrågan på varor och tjänster måste man ha en stabil ekonomisk grundval - och det har vi skapat efter de borgerliga regeringsåren i början av 90-talet och den budgetsanering vi har tvingats ta till. Nu har vi skapat en sådan god grund som gör att vi har denna efterfrågan på varor och tjänster i våra företag - stora som små. Karin Pilsäter sade att hon tyckte att det var viktigt att man har hårda nypor, håller på utgiftstaken osv. Jag instämmer i det. Men jag instämmer bara i den delen av Karin Pilsäters resonemang. Samtidigt som hon tycker att utgiftstak är bra, och att det är bra att man håller ordning och reda i ekonomin - och det är jag den första att instämma i - säger hon ju att vi ska ha ännu mer utgifter. Det fattas det, det fattas det och det fattas det. Detta är det gamla liberala tricket att sitta på två stolar samtidigt och att inte kunna välja och prioritera. Det tycker jag är oerhört viktigt. I ett gott ekonomiskt klimat måste vi våga ta den diskussionen - vi måste våga prioritera. För regeringen och vårpropositionen finns det en sådan väldigt tydlig prioritering. Det handlar om att prioritera jobben, barnfamiljerna, barnen och de äldre - de sämst ställda pensionärerna. Där är våra, mycket tydliga, politiska prioriteringar.

Herr talman! Jag vet inte vad som är värst för regeringen - att Bosse Ringholm är finansminister eller att han försöker vara rolighetsminister. Ta det här med Galne Gunnar och Gnällige Gunnar. Jag tror att de tre medarbetarna från Finansdepartementet fnissade till lite grann, men i grunden är detta en nivå på den politiska debatten som jag inte tycker anstår Sveriges finansminister. Det anstår honom inte heller att göra en sak och ett politiskt knep av att faktiskt medvetet låta bli att lyssna på vad som har sagts i debatten. Jag tror att Bosse Ringholm - och här är jag allvarlig - inte är den politiker i Sverige som ska försöka utveckla sin politiska profil så att han är den som inte lyssnar på vad som sägs, och i stället upprepar vad han har sagt. Det är förnedrande för den politiska debatten om vi inte kan tala om sakfrågorna. Det som jag tog upp i mitt anförande handlar om de villkor som vi möter i framtiden - globaliseringens villkor. Vad innebär rörliga skattebaser? Vad innebär det för möjligheten till nya jobb och nytt företagande i Sverige i en internationell ekonomi som är under förändring? Detta skämtade Bosse Ringholm bort genom att tala om Galne Gunnar och Gnällige Gunnar. Kul! I finansplanen står det faktiskt ingenting annat om de utmaningar som internationaliseringen och globaliseringen innebär än att ni ska tillsätta en utredning. och detta är en viktig fråga - att ni inte har någon annan politik att redovisa här i dag för att möta globaliseringen, för att hantera den utmaning som utflyttningen av företag, forskning och huvudkontor innebär än att ni ska tillsätta en utredning? Var inte rolighetsminister nästa gång, utan var finansminister! Redovisa vilken politik ni har för detta! Utflyttningen sker nämligen nu, och globaliseringens villkor är här. Det är nog så att ni är för begravda i samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att kunna möta den utmaningen. Men försök i alla fall! Herr talman! Finansministern sade att det inte blir någon höjning av fastighetsskatten. I finansplanen står det faktiskt att ni ska begränsa ökningen. Därför vill jag ha besked nu: Kommer ni att höja barnfamiljernas och hushållens skatt på boende eller kommer ni inte att göra det? Vi vill inte ha någon rolighetsminister, utan en finansminister. Det räcker bra. Dessutom skulle jag vilja ha besked om detta: Kommer ni att höja energiskatterna som Matz Hammarström och Vänsterpartiet kräver att ni ska göra? Är det ett sätt att möta globaliseringen? Jag tror som sagt att det är bättre att satsa på att vara finansminister än rolighetsminister. Svara på frågan! Till slut vill jag säga att hela denna proposition borde handla om hur vi får ut fler människor på arbetsmarknaden. Är det så att ni seriöst överväger att genomföra lagstiftad arbetstidsförkortning när behovet av jobb och arbetskraft är större än någonsin? Jag föreslår att finansministern talar om den ekonomiska politiken. Det är inte säkert att det blir bättre, men det blir värdigare.

Herr talman! Jag är ledsen om Gunnar Hökmark uppfattade det som att han var Galne Gunnar. Jag sade att han kanske ger mer skäl för att vara Gnällige Gunnar än Galne Gunnar. Men jag inser att han varken vill vara det ena eller det andra, utan han vill i stället vara Mästrande Gunnar. Då får han väl ta på sig den kappan, om han tycker att den är mer tidsenlig för hans inlägg här i kammaren. Vi har i vårpropositionen anmält att vi tänker tillsätta en internationaliseringsutredning för att skaffa mer kunskap om vad som händer - inte minst på den internationella ekonomiska arenan. Av det drar Gunnar Hökmark slutsatsen att vi kommer att nöja oss med en utredning. Då tror jag att Gunnar Hökmark känner regeringen och oss socialdemokrater ganska illa. Vi kommer självfallet att se till att kunskapen som vi samlar ska användas också för att göra en rad insatser. Jag kan gärna berätta att vi redan i dag tillsammans med medlemsstaterna i den europeiska unionen gör en rad insatser för att komma till rätta med de problem som finns med exempelvis den internationella kapitalflykten och skatteflykten. Det har gjorts ett stort och förtjänstfullt arbete inom EU när det gäller att exempelvis gå igenom alla de olika ländernas olika skattelagstiftningar. Dessa innebär att man snedvrider konkurrensen mellan företag i olika länder. Det har visat sig att det finns ett par tre hundra sådana här lagstiftningar i de 15 EU länderna - varav bara några enstaka i Sverige faktiskt. Man är gemensamt överens från ländernas sida att man måste minska den här typen av snedvridning. Detta är ett exempel. Ett annat exempel är att vi nu diskuterar att försöka hitta någon form av europeisk EU-beskattning på obligationer och andra ränteinkomster. Det är ett svårt kapitel, och ett svårt område att nå resultat på. Men jag tycker att det är viktigt att vi kan hitta ett europeiskt snitt och göra en europeisk insats. Vi är självfallet också intresserade av att samverka på rader av andra områden - inte minst på Europanivå och internationell nivå - för att nå framgång. Ofta säger Gunnar Hökmark och Moderaterna att det går så dåligt för Sverige just nu. När det går bra för Sverige retirerar man och säger att det går bra för Sverige just nu, men det kommer att gå dåligt i morgon. Det är därför jag tycker att det finns så mycket pessimism kring Moderata samlingspartiet och Gunnar Hökmark. De befinner sig kvar på det lite halvtrista 1990-talet med de stora budgetunderskotten som han och den tidigare Bildtregeringen stod för. Det är faktiskt så, Gunnar Hökmark, att det nu äntligen, tack vare det här budgetsaneringsarbetet, för första gången har skapats utrymme för att sänka skatten genom en finansierad skattesänkning. Det här året sänks skatten för alla löntagare i Sverige med 10-12 miljarder kronor. Det här året sänks skatten för företagen med 3, 4, 5 miljarder kronor. Det är finansierade skattesänkningar. Det är någonting som Gunnar Hökmark och hans tidigare regeringskolleger i Moderata samlingspartiet aldrig har varit med om tidigare. De sänkte skatten genom att låna till skattesänkningar. När vi sänker skatten i år genom samverkan mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sker det genom finansierade skattesänkningar. Vi för en diskussion inför hösten om vilket utrymme det finns för fortsatta skattesänkningar, och då handlar det fortfarande om finansierade skattesänkningar, Gunnar Hökmark. Det är någonting helt annat än det som funnits i den moderata föreställningsvärlden.

Herr talman! Jag ska inte kommentera rolighetsinsatserna mer. Jag kan bara konstatera att det ibland är bäst att inte försöka upprepa sig. När det gäller utflyttningen, globaliseringen och den nya ekonomins krav fick vi ett besked. I den fråga som är den största och mest omvälvande för förändringen av världsekonomin och för villkoren för välstånd och välfärd är regeringens politik att man ska tillsätta en utredning. Det är ett besked så gott som något, men det visar också att vi har en regering som inte kan föra den politik som Sverige behöver. När vi resonerar om den ekonomiska politiken här, Bosse Ringholm, är det inte så att vi kan bedöma er efter konjunkturen utan efter den politik ni för. Därför var det bra att vi fick ett tydligt besked. Vi fick inget besked om fastighetsskatten och energiskatten. Mot den bakgrunden skulle jag faktiskt vilja ställa en fråga till Bosse Ringholm. I dagens Dagens Nyheter finns det två olika artiklar från regeringskoalitionen. Det är Bosse Ringholms där han säger att det är den bästa budgeten sedan Strängs tid. Och det ligger väl någonting i det, eftersom den hör hemma på den tiden. Det finns inte mycket med om globalisering och annat. Sedan har vi Gudrun Det är intressant att lägga samman vad Björn Rosengren skrev häromdagen, vad Gudrun Schyman skriver nu och vad Bosse Ringholm skriver nu. Faktum är att jag inte riktigt ser hur ert regeringsprogram ser ut inför valet 2002. De borgerliga partierna pekar ut de strukturreformer som behöver genomföras för att öka företagandet, ge ny tillväxt och skapa starka livskraftiga regioner i hela vårt land. Men hur ser ert regeringsprogram ut? Kommer ni tre partier att skriva er samman om hur den ekonomiska politiken ska se ut så att väljarna vet om det är vänsterpolitik, utgiftspolitik eller reformpolitik det blir frågan om 2002?

Herr talman! Det socialdemokratiska partiet kommer i god tid före valet 2002 att redovisa sitt program. Det bygger bl.a. på den extra kongress som vi hade för en månad sedan där vi mycket klart slog fast våra prioriteringar. De återfinns i den vårproposition som vi i dag lämnar till riksdagen. Gunnar Hökmark talar om fastighetsskatten. Låt mig då erinra honom om att vi inte bara har gett ett tydligt besked om att vi inte diskuterar några skattehöjningar på 8 miljarder, utan vi har också gett ett annat ännu tydligare besked, nämligen att vi har sänkt fastighetsskatten i år. Fastighetsskatten sänks i år för hyresfastigheterna, Gunnar Hökmark. Det är ett mycket tydligt bevis på hur vi utnyttjar den nya ekonomiska situationen. Gunnar Hökmark oroar sig för utflyttning av kapital, arbete och företagsamhet från Sverige. Jag tycker att det finns ett mycket tydligt svar på det, inte från mig utan från EU-kommissionen i deras vårprognos som de lämnade i går och som jag förut åberopade. Där visar de på punkt efter punkt att Sverige tillhör de allra främsta när det gäller tillväxt, jobb, inflation, sysselsättning och budgetresultat. Det är väl ett uttryck för det förtroende som den svenska ekonomin har också i vårt näringsliv. Antalet jobb växer. Det har skapats 150 000 nya jobb de två senaste åren. Det är väl ingen utflyttning av jobb när Sverige växer så det knakar på många håll i vårt land. Det som är problemet, och som inte Gunnar Hökmark berör med ett ord, är att det inte växer lika mycket över hela Sverige. Det finns regionala obalanser. Det finns grupper, långtidsarbetslösa, invandrare och arbetshandikappade, som inte får del av denna tillväxt på det sätt som vi skulle önska. Det är ett problem som vi jobbar med. Det finns ett antal förslag på det området i vårpropositionen. Men det finns inte ett ord om arbetslösheten och de arbetslösa i den moderata världen.

Herr talman! Det finns kanske andra debattörer jag hellre hade velat ta replik på, men debattordningen är som den är. Vi kan väl visa att även politiska släktingar kan debattera i god ton. Jag tror att vi är överens, Bosse Ringholm, om att den viktigaste frågan är 80 % sysselsatta år 2004 och tillväxtpolitiken. Där är vi nog överens. Men när vi har dessa tak lagda har vi faktiskt en reserv på 6 miljarder 2002 och 20 miljarder 2003. Hur ska vi prioritera där? Det får vi ha fortsatta överläggningar om. Men låt oss vara öppna! Jag för min del tror att det viktigaste är att fler får 80 % inom sjukförsäkringen och inom arbetslöshetskassan. Jag tror också att det kan finnas utrymme för ett ännu högre ökat bistånd. Vad tror Bosse Ringholm om den prioriteringen? Vad sade ni på er kongress om det? Sedan har vi en annan sak också. Trots de här ökade utgifterna har vi ett överskott på 27 miljarder 2001 och 36 miljarder 2002. Det är väldigt stora summor. Vi i Vänstern säger att huvuddelen av detta nog bör gå till amorteringar just för att ta ansvar för den uthålliga tillväxten så att vi har sunda stabila finanser. Nu har jag börjat låta som en riktig rikshushållare. Vad tror finansministern? Är det inte välbetänkt att lägga huvuddelen av detta på amorteringar? Det är klart att vi ska lägga en del på skattesänkningar, t.ex. fastighetsskatten, men det är ju så stora belopp. Med våra ganska lågt beräknade kalkyler ser det ut som om vi år 2003 skulle ha 60 miljarder i överskott trots de här ökade satsningarna. Då måste väl ändå finansministern dela min bedömning att det finns ett ekonomiskt utrymme för arbetstidsreformer? Sedan är det en annan sak om man genomför dem. Men nog kan väl finansministern dela min bedömning att det finns ett utrymme för det? Hur det sedan ska fördelas är en annan sak.

Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att inte bara diskutera vad som händer i år och 2001 utan också vad som händer 2002 och 2003. Jag har en bestämd uppfattning att vi inte ska använda de överskott vi har innan vi har klarat ut två saker. För det första måste vi säkerställa att vi har en kostnadsutveckling som vi håller ordning på så att vi inte försätter oss i en situation där vi har använt mer resurser än vad vi egentligen har utrymme för. Detta skulle kunna leda till att vi får en kostnadsutveckling som vi inte kan hantera. För det andra får vi självfallet inte skjuta problemen på framtiden och låta framtida generationer ta hand om ett stort budgetunderskott eller en stor statsskuld som vi inte har amorterat av tillräckligt mycket på, vilket Lars Bäckström också var inne på. Men, Lars Bäckström, jag tycker också att det är viktigt att säga, om nu uttrycket tillåts i sammanhanget med min bakgrund, att man inte heller omedelbart ska supa upp alla pengar, så fort man får några. Man ska faktiskt se till att man sparar och har lite marginaler och resurser för framtiden. Jag skulle kanske vilja ha lite mer draghjälp från Lars Bäckström när det gäller att inte rusa iväg med utgifterna utan att se till att vi också håller marginalerna och framtidsberedskapen. Är vi överens om det tror jag också att vi kan hålla utgiftstak och annat i schack i fortsättningen.
Herr talman! Uttrycket tillåts, Bosse Ringholm! Vi är helt överens. Man ska tillämpa måttlighet i det mesta och t.o.m. avhålla sig från farliga saker. Men jag får erkänna att jag själv tar något glas vin ibland vid någon festlig middag. Det tror jag ökar mitt allmänna välbefinnande. Sedan har jag respekt för andra. Vad jag säger när det gäller prioriteringen är: Visst, om vi har reserver på 6 miljarder och 20 miljarder, om vi har säkerställt att vi inte får en kostnadsexplosion i t.ex. sjukförsäkringen, om vi har tagit ned de kostnaderna - då har vi dock en reserv vi kan använda. Och då sätter jag 80 % i allra första rummet Och jag sätter biståndsfrågan i första rummet. Jag gör en klar och tydlig prioritering. Det är den jag efterlyser. Det kan väl inte vara rimligt att lägga ut 27 miljarder på sänkt skatt. Att lägga ut 27 miljarder i sänkt skatt 2001 och 36 miljarder 2002 kan väl inte vara en rimlig bedömning. En stor del av det måste gå till ökade amorteringar just för att samla i ladorna. Det är den grova bedömningen, inte på miljarden när. Men visst ska väl en betydande del av det här kunna användas för ökade amorteringar, det är min poäng. Finansminister Ringholm, 2003 har vi 60 miljarder i ett ekonomiskt utrymme. Jag vill bara säkerställa: Visst finns det ett ekonomiskt utrymme för arbetstidsreform om viljan finns.

Herr talman! Jag skulle vilja erinra Lars Bäckström om det gamla talesättet att man inte ska skjuta björnen, osv. Tvärtom. Det finns skäl att inte ta ut ett överskott som är prognostiserat 2003 och använda i förtid. Det är väldigt farligt att många gör det. Vi är inte där ännu. Därför skulle jag vilja säga att för mig är det viktigt att väcka en annan diskussion som jag hoppas att Lars Bäckström också har stort intresse av, nämligen att det finns risker i all utveckling när konjunkturen går bra. Riskerna består i de sjuka arbetsplatser, de sjuka arbetsmiljöer som vi har på många håll i vårt land och som leder till långtidssjukskrivningar, till förtidspensioneringar, till skador på människor. Det är för mig inte i första hand ett kostnadsproblem. Det är för mig i första hand ett mänskligt problem. Jag tycker inte att det är rimligt att vi ska betala en höjd tillväxt med att det är några få människor som slås ut från sina arbetsplatser och får betala det med förtidspensioneringar och långa sjukskrivningar. Det är inte rimligt att det är det som är priset för en hög tillväxt. Vi måste kunna organisera det goda arbetet, den friska arbetsplatsen och se till att vi ändrar utvecklingen där. Vi bjuder in, vi tre partier via vårpropositionen, till samverkan med hela arbetsmarknaden: arbetsmarknadens parter, fackliga organisationer, arbetsgivare, företag, försäkringskassor, arbetsförmedlingen - alla som vill vara med i arbetet för att skapa bättre arbetsplatser, bättre arbetsmiljöer. Det är viktigt ur i första hand mänsklig synpunkt. Men det har naturligtvis också en kostnadssida. Får vi inte stopp på den här utvecklingen kan det komma att äta en stor del av det överskott som vi annars hade fått under åren framöver. Därför ska vi inte sälja skinnet innan björnen är skjuten, Lars Bäckström.

Herr talman! Bland det mest häpnadsväckande av det som finansministern sade - jag ska gärna erkänna att det var i knivskarp konkurrens med mycket annat - var att ingen i den borgerliga oppositionen talade om arbetslösheten. Jag tyckte att det såg ut som om finansministern var vaken under större delen av mitt anförande. Men gå gärna tillbaka till protokollet och titta på hur jag tog upp att arbetslösheten håller på att övergå till utslagning och att det görs alldeles för lite åt detta. Sedan frågar han mig om förmynderiet är ett exempel på att regeringen nu satsar på barnen, på pensionärerna och på vården. Nej, förmynderiet, Bosse Ringholm, ligger i att ni inte erkänner att föräldrarna duger, att det inte finns någon som är bättre skickad än föräldrarna själva att bedöma hur de vill ordna sin barnomsorg. Ni satsar alla dessa miljarder på ett enda kort, på den kommunala barnomsorgen. Alla andra får noll. Däri ligger förmynderiet. Sedan blir jag också mycket förvånad när Bosse Ringholm här riktar sig till Gunnar Hökmark och efterlyser förslag till ytterligare avregleringar på telemarknaden. När jag som kommunikationsminister 1993 för den här kammaren lade fram förslag om avreglering av telemarknaden, bolagisering av Telia, motarbetades detta av två partier med näbbar och klor. Det var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Nu efterlyser Bosse Ringholm förslag från oss om ökad konkurrens på detta område. Det är ett tecken i tiden. Ni backar in i framtiden. Er ideologiska kompass pekar åt fel håll. Bosse Ringholm förstod heller inte riktigt mitt resonemang om det här med överskottsmålen. När det gäller den offentliga sektorn tycker han att det inte spelar någon roll. Den består ju av staten, kommunerna och pensionssystemet, och det viktiga är att det är ett överskott totalt. År 2001 tar man 4,4 % av BNP ur AP-fonderna och ger till staten. Och mycket riktigt, där finns det ett överskott i staten på grund av denna engångseffekt. År 2002 är det minus 0,7 % i staten och ett överskott i pensionssystemet på 2,6 %. Samma sak gäller år 2003. Det är ett överskott på 0,1 % också i kommunerna. Men kan Bosse Ringholm nu förklara för mig hur han ska ta pengar ur pensionssystemet när konjunkturen vänder nedåt? Hur ska det gå till? Är det ur premiereservssystemet? Är det ur AP-fonderna? Hur kan detta anses utgöra en buffert för statsfinanserna? Det här håller inte. Jag läser ur kapitel 4, s. 88. Där står det så här: "Engångseffekter förklarar därmed hela minskningen av statsskulden mellan 1999 och 2003 på 230 miljarder kronor." "Statsbudgetens saldo samt justering för större engångseffekter". Där står det längst ned, vid "Statsbudgetens saldo efter beräkningsteknisk överföring till hushållen" som ni räknat in i alla kalkyler: Det här är inte så starka statsfinanser som regeringen vill ge sken av. Hela amorteringen bygger på utförsäljning av statlig egendom. När de pengarna är slut budgeterar ni en ökande statsskuld. Detta tycker jag att finansministern faktiskt bör ta lite mer seriöst. Och tala sedan också om, för dem som tittar och dem som lyssnar, hur det blir med fastighetsskatten. Bosse Ringholm försökte smita undan det tidigare. 8 miljarder har ni budgeterat in. De finns med i kalkylerna. De finns med i hela tabellsystemet. Hur mycket blir höjningen? Tala om det nu, Bosse Ringholm.

Herr talman! Den offentliga sektorns överskott, som vi nu talar om i motsats till den tid då Mats Odell ingick i Bildts regering och då det bara handlade om underskott, består, som Odell säger, av en kombination av det som finns hos kommunerna, staten och pensionssystemet. Den är ju som en familjs ekonomi. Om mannen drar på sig större utgifter och har underskott i sin ekonomi och hustrun är mer sparsam och får ett större överskott än det underskott som mannen har medverkat till, har familjen totalt sett ändå ett överskott. Det är som den offentliga sektorns ekonomi. Jag tror inte Mats Odell kan hålla på och dribbla vidare på det området. Faktum är att vi efter de hårda åren nu har lyckats pressa tillbaka statsskulden. Den andel av bruttonationalprodukten som vår statsskuld utgör, är snart nere på samma nivå som den var innan Mats Odell, Carl Bildt och andra drev upp den till - om uttrycket tillåts - himmelska höjder under Bildtregeringen. Förmynderi, säger Mats Odell om våra förslag när det gäller familjepolitiken. Det är förmynderi att införa föräldraförsäkring som alla kan ta del av. Det är förmynderi när vi försöker sänka avgifterna i barnomsorgen. Jag läste nyligen om en familj som flyttat till det moderat styrda Nacka från Göteborg. Det var en vanlig familj. Mannen och hustrun hade tillsammans kr i månaden i och med flytten från det socialdemokratiskt styrda Göteborg till det moderat och kristdemokratiskt styrda Nacka. Med det maxtaxeförslag som vi lägger kommer de att få en sänkning med 1 440 kr per månad. Förmynderi, säger Mats Odell. Det ger den familjen möjlighet att använda de nya resurserna på det sätt de önskar. Det är det som är maxtaxans möjlighet. Den kan användas och stimulera till ett ökat arbetskraftsutbud, men det är i sista hand familjen själv som bestämmer om man vill använda den för att öka eller minska sin arbetstid eller hur man nu vill använda den förbättrade ekonomi som man får via maxtaxan. 1 440 kr mer i månaden för denna familj. Det kallar inte jag förmynderi, Mats Odell.
Herr talman! Låt oss först avhandla förmynderiet inom föräldraförsäkringen. Det består i att ni pekar ut, och att ni vet bäst, vem av föräldrarna som ska ta ut den här försäkringen av föräldraförsäkringen. Däri består förmynderiet. Ni betror inte föräldrarna att göra det valet själva. Bosse Ringholm talar om den offentliga sektorn som en familjeekonomi. Det är verkligen en haltande beskrivning. Det är mamman och pappan och kanske barnen. Sanningen är ju att när det går dåligt ska ni i stället ta pengarna av farfar, farmor, morfar och mormor och de pensioner som de skulle leva på. Hela överskottet uppstår ju i pensionssystemet. Bosse Ringholm upprepar igen, det är ganska sensationellt, att det dragspel han ska ha i kommande konjunktursvängningar är att hämta pengar ur pensionssystemet. Detta borde oroa landets pensionärer enormt. När det gäller fastighetsskatten står det i bilagan att skatten på de trögrörliga skattebaserna ska upprätthållas i största möjliga utsträckning. Vi har ännu inte fått något besked om hur mycket fastighetsskatten ska höjas. 8 miljarder är för mycket, säger Bosse Ringholm. Blir det 7 1⁄2 miljard? Bosse Ringholm säger att han sänker fastighetsskatten i år. I tabell 6.7 miljarder beräknar han i intäkt från småhus 2001, När det gäller flerfamiljshus och hyresgästerna sänker Bosse Ringholm från 5,2 förra året till 4,9 i år. Men 2001 är det 8 miljarder. Landets hyresgäster kan se fram emot en kraftig hyreshöjning. Finansministern har ju räknat in de här inkomsterna. Lars Bäckström och andra har redan intecknat de här inkomsterna och vill höja utgiftstaken ytterligare. Överskottsmålen finns, men de finns i pensionssystemet.

Herr talman! Bevisligen kan Mats Odell läsa rätt innantill, men jag är inte säker på att han förstår vad han läser. Jag har ett antal gånger sagt att om man låter nuvarande fastighetsbeskattningssystem slå igenom nästa år blir det en skattehöjning på 8 miljarder kronor. Jag har sagt, och regeringen skriver, och Vänsterpartiet och Miljöpartiet har instämt i det i vårpropositionen: Det blir ingen sådan skattehöjning på fastigheter, varken på småhus eller flerbostadshus. Vi har sänkt skatten på flerbostadshus i år. Vi har faktiskt - som du själv har åberopat, Mats Odell - utrymme att ytterligare sänka skatten på olika områden, om vi vill gå vidare i höst. På samma sätt som vi har sänkt skatten i år både på hyresfastigheter för vanliga löntagare med 10-12 miljarder och för företagare med 3, 4, 5 miljarder har vi möjlighet att gå vidare med skattesänkningar i höst, om vi vill. Men vi vill inte nu ta ställning till hur vi utformar skattepolitiken eftersom vi vill väga in konjunkturpolitiska och andra aspekter i detta. Vi lägger inga skarpa förslag på det området nu. Fortsätt gärna att läsa innantill, Mats Odell, men tänk efter vad det du läser betyder. Det kanske inte är mycket idé att Mats Odell gång efter annan går upp i talarstolen och säger att han inte har fått något besked om det blir 8, 7,9 eller 7,5 miljarder. Det blir inga sådana skattehöjningar i höst. Det blir en diskussion om skattesänkningar, om det finns konjunkturpolitiska och andra förutsättningar för det. Det finns ett realekonomiskt sådant utrymme. Det har skapats därför att vi har fått ordning på den ekonomi som Mats Odell och andra lämnade efter sig efter sin regeringstid. Det är ett nytt läge. Det vore mer intressant att diskutera vad som skiljer oss åt i olika politiska frågor, än att tillvita varandra bilder som inte stämmer. Jag skulle mycket hellre diskutera med Mats Odell vad man kan göra för att exempelvis förbättra kvinnors möjlighet att få jobb. Maxtaxan är ett jättebra exempel, men jag förstår att den bara stämplas som förmynderi av Mats Odell.

Herr talman! Jag förstår tydligen inte heller texterna om fastighetsskatten. Finansministern säger att man ska tänka efter. Men vad är det för människor som avses? Det uttrycks så här: I vissa fall motsvaras inte skattehöjningen av en lika stor höjning av köpkraften för det enskilda hushållet. Jo, det är människor som med all kraft försöker kämpa sig kvar i bygder där de har bott länge, i hus som de kanske har ärvt eller har haft länge, och har låga inkomster. De drabbas av fastighetsskattehöjningarna på ett sätt som ingen hade kunnat tro eller planera för. De klarar helt enkelt inte av dem. Det är gamla människor som har byggt sina hus själva och som helt enkelt har råkat ut för att bygga på en plats som förut var en billig tomt, men nu har stadskärnan växt och taxeringsvärdena har ökat. Det de tänker nu är: Klarar jag detta, eller måste jag sälja mitt barndomshem, det jag byggde tillsammans med min man eller där vi har bott i generationer? Om man tänker efter och ser människorna bakom formuleringarna sätter detta enskilda människor i en förskräcklig situation. Finansministern svarade också på min kritik när det gällde regionalpolitiken. På papperet är vi helt överens om att det ska vara livskraft i hela landet. Om man läser IT-propositionen handlar det i stort sett om kabeldragning till kommunhusen, som till en tredjedel betalas av det som annars skulle vara ett stöd till Vägfrågan är i det här sammanhanget intressant. Det handlar om Utgiftsområde 22 där man faktiskt minskar med en halv miljard jämfört med de gamla budgetförslagen. Differens mot budgetförslag för 2000 är minus 517 miljoner kronor och för 2002 I texten säger man att anslagen under 1999 helt har förbrukats. Såväl banverk som vägverk har nyttjat delar av sina anslagskrediter, och regeringens förslag innebär att planerade åtgärder i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras under perioden 2001. Detta är vad finansplanen reellt innehåller. Vidare saknar jag något om företagsklimatet och en diskussion om den förtroendeklyfta som har uppstått mellan regeringen och företagandet i vårt land. Det krävs faktiskt ganska rejäla åtgärder för att återställa förtroendet. I annat fall kommer företag att flytta ut från eller låta bli att satsa i Sverige. Detta är allvarligt och gäller för alla kategorier, från de allra minsta småföretagen och upp till de stora industriföretagen.

Herr talman! Boendekostnaderna är naturligtvis oavsett om det handlar om boende i småhus eller i flerbostadshus inte enbart beroende av fastighetsskatten. Man får ibland ett intryck att boendekostnaden helt är beroende av den, men den är trots allt en ganska liten del. Det som är avgörande för alla som bor, oavsett om det gäller småhus eller flerbostadshus, är naturligtvis att de har en god egen ekonomi baserad på möjligheter till jobb och bra inkomster. Vi har under senare tid haft en bättre reallöneutveckling än på många årtionden, och det har naturligtvis stärkt många människors möjligheter till en bra bostadskonsumtion. Jag behöver inte för kanske trettionde gången upprepa att vi inte kommer att lägga fram några fastighetsskatteförslag av den storleksordning som har påståtts gång på gång här i debatten. Lena Ek säger att det ska göras jättestora miljardinvesteringar i IT-sektorn utöver de 8 miljarder som regeringen har föreslagit i sin IT-proposition. Jag har lite svårt att se att de 60 miljarder som Lena Ek ibland talar om skulle ersätta det som redan görs av de privata företagen, alltså att staten skulle överta marknadens insatser i det avseendet. Jag tycker inte att det är någon särskilt klok resursanvändning. Det skulle, Lena Ek, minska möjligheterna t.ex. till det som kanske både Centerpartiet och vi socialdemokrater vill värna om, nämligen att förstärka vägunderhåll och väginvesteringar i glesbygd. Det är det som är den rimliga investeringssatsningen för framtiden. Jag tycker inte att man ska använda pengarna på det sätt som Lena Ek föreslår, dvs. låta dem i stort sett gå till parallella investeringar till dem som ändå görs av den privata sektorn. Det är dålig resursanvändning. Det som är viktigt i det här sammanhanget är att få till stånd ett samspel mellan näringslivet och staten på det sätt som föreslås i IT-propositionen. Då kan vi få en bra teknikutbyggnad, som ger glesbygd och andra delar av vårt land bättre förutsättningar för jobb och företagsamhet. Jag välkomnar en diskussion om hur vi kan ställa arbetskraft till förfogande för de här företagen för framtiden.
Herr talman! När man pratar om realekonomiska förbättringar handlar det om storstäderna. De människor som bor i hus i turistattraktiva områden får inga reallöneökningar, inte heller de pensionärer som med nöd och näppe klarat sina hus och som är drabbade av fastighetsskattehöjningar. Det är en helt annan kategori av människor som finansministern pratar om. Det är synd att vi inte längre kan diskutera IT frågorna. Jag blev nästan full i skratt när finansministern sade att vi föreslår att staten ska överta marknadens roll. IT-propositionen innehåller en satsning på ett stomnät som marknaden redan håller på att bygga och delvis är färdig med. Det är vad IT propositionen bygger på, dessutom till priset av företagsstöd till Norrland. Vad gäller ett samspel mellan näringslivet och staten på det här området vill jag peka på att det är i ytterändarna som näringslivet eller marknaden inte klarar att bygga ut ledningarna. Det innebär en fortsättning på en inslagen väg av direkt och grov diskriminering av dem som bor utanför de större städerna. De fick vänta i tio år på AXE inom telefonin, och deras mobiltelefoner fungerar fortfarande inte ordentligt. När de ska försöka hitta en lösning för att kunna använda sina datorer hjälpligt för lite kortare textstycken får de en offert från Telia som gäller Min uppkoppling hemma kostar 43 000 kr. Jag har blivit uppringd av en kvinna som bor 3 mil utanför Halmstad och som fått en offert på 67 000 kr för en ISDN-uppkoppling, som i datorvärlden kan jämföras med att köra med cykel i stället för med reaplan. Tala om hur marknaden slår! Det här är en orättvisa och en diskriminering, och vi vill att man ska gå in med statliga pengar för att ge människor utanför de större städerna möjlighet att klara sig själva, driva företag och bo kvar. Det är sorgligt att regeringen inte ser det här behovet. Därav kommer Norrlandsupproret, och jag är säker på att det kommer att växa.

Herr talman! Finansministern har nu inte någon talartid klar, men han kan kanske lyssna i stället. Jag tror att det var en freudiansk felsägning som vi tidigare fick höra. Jag tycker att det verkar vara precis så att regeringens politik går ut på att man inte ska gå ut och skjuta några björnar förrän man har sålt pälsen, eller kanske snarare tvärtom: Man ska inte gå ut och göra någonting för framtiden förrän överhettningen eller konjunkturnedgången redan är här. Men då är det för sent. Då blir det för det första oerhört mycket jobbigare både för människorna och för regeringen, och för det andra dröjer det väldigt länge innan resultatet är nått. Jag ska inte mer än för några sekunder gå tillbaka till 90-talet. Jag tror att Bosse Ringholm, om han vill lära lite av historien, skulle må bra av att läsa de socialdemokratiska partimotionerna under de borgerliga regeringsåren. Då skulle han kanske få en lite annan hållning till hur det var med underskott och strukturreformer. Jag tror att han skulle tjäna på det. Det var också en intressant freudiansk bild som vi fick både av regeringens ekonomiska politik och av dess jämställdhetspolitik. Den går ut på att den ena parten, mannen, slarvar och slösar och på att den andra parten, kvinnan, ska rensa upp och ta ansvaret. Jag tycker inte att det är ett bra rättesnöre för hur man ska ha det vare sig när det gäller jämställdhet eller när det gäller ekonomi, och jag föreslår att finansministern tänker om på den punkten. Herr talman! Bosse Ringholm anklagade oss folkpartister för att inte kunna prioritera eller välja, men jag kan försäkra att vi i det budgetförslag som vi lägger fram om 14 dagar kommer att ha - precis som vi brukar - lägre utgifter än vad ni har. Vi kommer att ha ett större överskott, och vi kommer dessutom att genomföra prioriterade strategiska skattesänkningar. Förutom lite stil på debatten tror jag också att politiken tjänar på att man håller löften och inte dribblar med det man gör. Jag tycker att det är allvarligt dels att ni sviker biståndslöftena, dels att ni sviker änkorna. Herr talman! Det var vidare en ganska bisarr avsändare till påståendet att Karin Pilsäter skulle ha suttit och nickat till. Faktum är att det när det gäller företagandet och jobben, som vi pratar om, inte lika mycket som i regeringens fall handlar om olika typer av särskilda åtgärder utan om att få ett bättre företagsklimat med generella villkor för jobb och företagande. Bosse Ringholm säger nu att poängen med högkonjunkturen nu är att man har fått fram en så bra efterfrågan, men det skapar också en ganska överhängande risk för överhettning enligt regeringens eget scenario. Man driver fram en överhettning därför att man har en efterfrågan som inte motsvaras av en utbudsökning. Man behöver därför också genomföra olika typer av utbudsbefrämjande åtgärder. Låt mig t.ex. bara nämna att en sådan sak är att man beräknar att omkring 300 miljarder kronor av svenskarnas sparande över huvud taget inte finns i Sverige. Det betyder dels att man går miste om skatteinkomster från de sparpengarna, dels att de pengarna inte investeras i Sverige. Jag hade också tänkt ställa en fråga som skulle handla om valutasamarbetet, men jag får väl efterlysa ett svar på den i annat sammanhang. I vårbudgeten går EMU helt spårlöst förbi. Man undrar om valutasamarbetet inte har någon relevans för regeringens ekonomiska politik. Har den ingen uppfattning och strategi? Den socialdemokratiska kongressen har ju nu sagt att man vill gå med i EMU. Anser ni inte att valutasamarbetet har någon betydelse för stabiliteten och tillväxten och att det utövar ett skydd? Vore det inte på sin plats att regeringen med Bosse Ringholm som finansminister äntligen kunde utöva lite ledarskap på det området? Ni borde ha sagt det som vi folkpartister säger: Valutasamarbetet är bra för Sverige. Jag hoppas att regeringen och Bosse Ringholm kan ta till sig det och lyfta fram det i fortsättningen.

Herr talman! Det är några av Gunnar Hökmarks påståenden som jag måste ta tillfället i akt att bemöta. Hökmark klagade bl.a. på att vi inte kommer med några skatteförslag. Skattefrågorna behandlas i huvudsak i höstens budgetproposition. Vi gjorde en hel del i förra höstbudgeten. Vi kommer att göra mer i nästa. Vi har redan, Gunnar Hökmark, med en särskild inriktning på små och medelstora företag, sänkt företagsskatter. Vi har avskaffat de flesta stoppreglerna för fåmansföretag. Vi ser över de s.k. 3:12-reglerna, som reglerar beskattningen av utdelning och reavinst på aktier i fåmansföretag. En sänkning av jordbrukets energiskatter genomförs. Dessutom föreslås ytterligare förenklingar inom kapital och företagsbeskattningen som kommer att särskilt gynna små och medelstora företag. Visst gör vi något för företagandet och företagsklimatet i Sverige. Bredbandssatsningen kan också ses i detta sammanhang. Gunnar Hökmark talade vidare om globaliseringsproblemen. Företag flyttar. Ja, företag flyttar från Sverige, och företag flyttar till Sverige. Kapital flödar från Sverige, och kapital flödar till Sverige. Just flödet är ofrånkomligt i globaliseringens tid. Det går inte att i en globaliserad värld skapa ett företagsklimat i Sverige som gör att företag och kapital flyttar hit, men ingenting flyttar ut. I höstas hade vi ungefär samma diskussion. Då kunde jag med siffror belägga att det var mer kapital som flödade in i Sverige än det var som flödade ut. Gunnar Hökmark frågade finansministern om energiskatterna ska höjas. Jag tror inte att finansministern svarade på den frågan. Jag tar mig friheten att som samarbetspartner svara själv. Ja, Gunnar Hökmark, vi kommer att höja energiskatterna och växla den höjningen mot sänkt skatt på arbete. I höstens budget kommer vi, som det står i finansplanen, att presentera en strategi för en successivt ökad miljörelatering av skattesystemet genom grön skatteväxling - i storleksordningen 30 miljarder de närmaste tio åren. Det är, herr talman, nödvändigt om vi menar allvar med målsättningen ett ekologiskt hållbart Sverige.

Herr talman! Jag tänker i huvudsak koncentrera mig på två av Vänsterpartiets reservationer till betänkandet. Redan 1995 gav riksdagen regeringen ett tillkännagivande om behovet att skyndsamt utreda med hjälp av Boverket ett system för deklaration av bostäder. Boverket kom med sin rapport 1998, och som vi ser det finns det ingen anledning att vänta längre. Nu är det dags att gå från ord till handling. Boverket har visat på möjligheterna, och regeringen borde därför skyndsamt ta ställning till förslagen och därefter lägga fram förslag för riksdagen. Herr talman! Varför är nu detta så viktigt? Enkelt uttryckt kan man säga följande: Om man får både skötselråd och materialuppgifter när man köper en billig tröja borde det vara fullt rimligt att få det när man skaffar sig en bostad som kostar mångdubbelt mer. Naturligtvis finns det en rad andra skäl till varför miljö och energideklarationer i bostäder är viktiga. I regeringsförklaringen sägs det att Sverige ska vara en nation i ekologisk balans. Detta ställer stora krav på både medborgare och beslutsfattare. Om vi menar något som helst allvar med de stolta deklarationerna krävs det att vi agerar tydligt och skapar förutsättningar och ger redskap för att nå målen. En miljö och energideklaration skulle kunna vara ett viktigt redskap för konsumenterna att både aktivt välja bostad som svarar mot deras miljökrav och påverka fastighetsägare och byggare att tillhandahålla bostäder som motsvarar konsumenternas och samhällets krav på miljöanpassning. Boverket har i sitt förslag pekat på att systemet måste vara användbart för konsumenterna och att det initialt ska vara värdeneutralt. Det är säkert riktigt, men det får inte innebära en alltför utslätad deklaration. Vänsterpartiet har under flera år motionerat för att få fram en sådan deklaration av bostäder, och vi har tydligt redovisat vad vi vill att en sådan deklaration ska innehålla. För oss är det viktigt att innehållet i en miljö och energideklaration redovisar en rad aspekter såsom energiåtgång och inomhusmiljö i vid bemärkelse, bl.a. avseende risker och allergier från överkänslighetssynpunkt. Det är också viktigt att det miljö och kvalitetsvärderingssystem som tas fram utgår från en helhetssyn på miljöanpassningen och energianvändningen och att hela livscykelperspektivet används för byggnader och byggmaterial. Herr talman! Vi vet i dag att ungefär 40 % av all elenergi används för uppvärmning av inomhusluft och varmvatten. Det är fullt möjligt att kraftigt minska elanvändningen i svenska hus och på sikt minska det totala energianvändandet, vilket är en nödvändighet för att nå ett samhälle i ekologisk balans. För att uppnå detta är det viktigt att konsumenterna får möjlighet att vara aktiva i sitt energival. En energideklaration är i det avseendet ett utmärkt redskap för konsumenterna. Vi vet också att allergiöverkänsligheten har fördubblats varje decennium sedan 1960-talet. En del av denna ökning kan tillskrivas våra allt sämre inomhusmiljöer. Också här kan en tydlig deklaration av den byggda miljön vara ett viktigt redskap för konsumenterna. Miljö och energideklarationen kommer att vara ett utmärkt redskap för de fastighetsägare som tar ett ansvar och aktivt arbetar med miljöfrågorna på det sättet att de kan fungera som en positiv marknadsföring av deras produkter. Herr talman! I enlighet med det jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservation 7 under mom. 5. När det gäller den andra reservationen som jag tänkte ta lite av kammarens tid i anspråk att debattera, kan jag konstatera att det nu är fem partier som ställer sig bakom vårt yrkande. Vem vet? Kanske är vi snart sex eller sju partier, och därmed har vi kanske en absolut majoritet i riksdagen för vårt förslag. Kanske kan vi redan vid voteringen i morgon få uppleva detta. Reservationen som jag tänker på, och som jag nu yrkar bifall till är reservation 14 under mom. 11 om barnsäkerhet i bostäder. Jag vill också passa på att redan nu fråga moderater och socialdemokrater vad det är som gör att ni inte ställer er bakom reservationen. Förra året när motionen behandlades fick vi svaret att information var lösningen. Kreativiteten hos moderater och socialdemokrater är i år uppenbarligen inte större. Herr talman! Vi kräver bara det som Barnombudsmannen vid flera tillfällen har krävt i sina årsrapporter. Det handlar om barns rätt till ett säkert boende. För oss vänsterpartister är det obegripligt att en så tydlig brist i lagstiftningen inte rättas till. När det gäller hus byggda senare än 1973 och ombyggda efter 1976 finns regler om barnsäkerhet som i stora stycken har varit framgångsrika. Men av någon anledning fullföljer man inte lagstiftningen med att låta barnsäkerheten omfatta alla bostäder. Kanske är det tur att det tidigare fanns politiker som vågade ta beslut om lagstiftning på detta område och inte, som man gör i dag, endast hänvisade till informationsinsatser. Med de årsangivelser som finns i lagen omfattas inte stora delar av miljonprogramsområdena av barnsäkerhetslagarna. Barnombudsmannens undersökningar av barnolycksfall visar på ett tragiskt samband. I stort sett alla olyckor med barn som fallit ut från fönster eller balkong har skett i hus byggda före 1973, dvs. i hus som inte omfattas av barnsäkerhetslagarna. Barnombudsmannen har också påpekat att de flesta av dessa olyckor skulle kunna ha undvikits om det hade funnits säkerhetsutrustningar i husen. Både Boverket och Barnombudsmannen har också vid flera tillfällen föreslagit att säkerhetskraven i plan och bygglagen borde omfatta hus byggda före 1973 och ombyggda före 1976 utan att regeringen mäktat lägga fram ett sådant förslag. Kära socialdemokrater och moderater! Ta nu chansen att göra som Boverket gjorde redan 1993 och uppmana regeringen att skyndsamt se över lagstiftningen om barnsäkerhet, särskilt med inriktning på de äldre bostadsfastigheterna. Detta bör regeringen kunna genomföra snabbt med tanke på att underlagen för ett sådant beslut redan är gjorda både av Boverket och Barnombudsmannen. Regeringen borde därför, som jag och Vänsterpartiet ser det, kunna återkomma med ett förslag redan till hösten. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att Vänsterpartiet under flera år har krävt att tillgängligheten för funktionshindrade vad gäller den byggda miljön ska förbättras och att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Det är därför med en viss glädje vi hälsar propositionen En nationell handlingsplan för handikappolitiken. Propositionen motsvarar på många områden de krav som vi år efter år fört fram utan att få gehör. Man kan naturligtvis ha invändningar mot att regeringen använt ett antal "bör" i stället för "ska" i propositionen, men vi får se vad som hänt när vi får lagtexterna. Men om dessa "bör" i verkligheten inte omvandlas till åtgärder för att förbättra situationen lovar jag att Vänsterpartiet kommer tillbaka och ställer krav på mer tvingande lagstiftning. Jag utgår ifrån att det är hela kammarens mening. När det gäller just regler för att ta bort lätt åtgärdade hinder i den byggda miljön har de handikappade gång på gång blivit svikna. Löften har getts om att förbättringar ska ske år 2000. De har dragits tillbaka. Löftena om förbättringar år 2005 har man dragit tillbaka. Naturligtvis finns det en viss oro för att inte heller det nya löftet om förbättringar år 2010 ska infrias. Herr talman! Vi ser ändå detta nya förslag som ett bindande löfte och som ett realistiskt förslag. Möjligen borde det tillföras en rad sanktionsmöjligheter mot kommuner och andra som inte lever upp till förslaget, men det är en debatt som jag anser att vi måste ta något senare. Som sagt: Det är ett stort steg framåt i handikappolitiken som visas i propositionen. Låt oss därför också tillsammans se till att det blir ett stort steg framåt för de funktionshindrade.

Herr talman! Jag ska i mitt anförande koncentrera mig på inomhusmiljön. De flesta tillbringar 85-90 % av sin tid inomhus. Livsstilsfaktorer och utrotandet av vissa sjukdomar har lett till att immunförsvaret blivit känsligare för förändringar i innemiljön. Sambandet mellan innemiljö och hälsa är komplexa. Länder i väst har högre frekvens av allergiska sjukdomar än länder i tredje världen och forna östblocket. Stadsbor är mer utsatta än befolkningen på landsbygden. De allergiska reaktionerna ökar kontinuerligt hos barn och ungdomar. Nya allergiska reaktioner påvisas även högre upp i åldrarna, men personer födda efter 1970 löper högre risk att bli allergiker än äldre. Forskningen kring konsekvenserna av boendet i de moderna bostäderna måste därför intensifieras. Genom att man integrerar folkhälsoarbete och Agenda 21 kan förekomsten av astma och allergier minska. Här anser jag att det saknas en helhetssyn både i kommuner och hos regeringen. En nationell handlingsplan för förstärkt förebyggande av allergier och astma bör utarbetas. Inte minst våra nordiska grannländer har upptäckt detta behov. Allergiåret 1995 blev startpunkten för en långsiktig satsning i kampen mot allergi och annan överkänslighet. 1997 startade Byggforskningsrådet insatsområdet Det sunda huset tillsammans med andra forskningsfinansiärer. Detta måste ges möjlighet att utvecklas till ett nationellt handlingsprogram för innemiljöfrågor. Vi kristdemokrater anser att det finns ett behov av ett nationellt handlingsprogram. Vi anser att arbetsmiljölagen måste respekteras när det gäller innemiljön i förskolor och skolor och att allergiframkallande ämnen klassificeras på ett sätt som liknar det som används för cancerframkallande ämnen. Vi är också angelägna om att prioritera resurser till experimentbyggande och uppföljning för främjande av en god innemiljö. Majoriteten skriver så här i betänkandet: Bland de myndigheter som givits särskilt ansvar för arbetet med frågor om inomhusmiljön kan nämnas Boverket, Folkhälsoinstitutet och Byggforskningsrådet. Men framtiden känns väldigt oviss, inte minst vad gäller Byggforskningsrådet och dess organisation. Samma sak gäller för Folkhälsoinstitutet och dess organisation. Därför undrar jag om socialdemokraterna kan tänka sig att i dag ge klartecken för ett nationellt program för inomhusmiljön oavsett vad som händer med forskningens organisation, osv. Herr talman! Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-, ljud och ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhållanden i en arbetslokal vara tillfredsställande. Den faktiska och konstaterade ojämlikheten mellan barns och vuxnas arbetsplatser tenderar att bli en generationsfråga. I en studie av Arbetarskyddsstyrelsen som gjordes redan 1992 konstaterades att det är stor skillnad mellan barns och vuxnas arbetsmiljöer. Dålig hälsostandard påvisades i 1997, men resultatet hade inte förbättrats mycket för förskolor och skolor. På kontoren arbetar vuxna friska människor. Det finns en regel som säger att man ska ha en genomströmning av luft på sju liter per sekund. I skolorna rekommenderas fyra liter per sekund. Vid mätningar visar det sig ofta vara mindre än en liter per sekund. Detta måste rimligtvis snabbt åtgärdas. Jag saknar verkligen ett engagemang och en uppföljning från regeringens sida. Jag vill utmana socialdemokraterna att ge ett svar på frågan varför reglerna inte ska vara lika. Många kommuner befinner sig i kärva ekonomiska lägen. Då blir det så att barns och ungdomars hälsa kommer i sista hand. Skolor med fukt, torr luft och kemiska emissioner är vanliga. Val av inredning diskuteras inte så mycket som man skulle med tanke på allergi och överkänslighet. Vi fick nyligen ett exempel. Det har inte gått ett år sedan Sveriges Provnings och Forskningsinstituts skadeutredningar i förskolor och skolor gav uppgifter om slarvigt uppförda byggnader med dåligt underhåll och dålig skötsel. Det var 220 olika skolbyggnader man undersökte. Främst handlade det om dålig ventilation och fuktskador. Många dåliga innemiljöer skulle ha undvikits om den kunskap som finns i byggbranschen bättre hade tagits till vara. Det är detta institutet påpekar. Kontrollen av skolbyggnaderna är för dålig. Kravspecifikationer för hälsa, miljö och social funktion saknas ofta i kommunerna vid ny och ombyggnad av skolor. En norsk utredning tyder på att samhället skulle göra en vinst i att uppnå lagstadgad ventilation även om energianvändningen ökar. Någon sådan svensk undersökning har jag inte sett. Herr talman! År 1999 klassades som innemiljöåret, Inne 99. Under detta år ökade informationsinsatserna i kommunerna. Enligt hälsoskyddslagen, § 16, ska miljö och hälsoskyddsnämnden ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. skolor. Alla ska kunna vistas inomhus i offentliga miljöer utan risk för negativa hälsoeffekter. Jag anser att detta inte bara är en kommunal fråga, utan vi måste se till att vi också från riksdagen och regeringen är intresserade och följer denna fråga. Kristdemokraterna har t.ex. föreslagit att 100 miljoner av LIP-pengarna, pengarna för ekologisk omställning och utveckling, skulle kunna öronmärkas för direkt sanering när det gäller förskolor och skolor som vill hälsorenovera. Miljödepartementet har försökt följa upp den här frågan. Det är jag mycket tacksam för, men det här har tydligen kantrat i och med att man inte har lyckats få en notifiering från EU-kommissionen i denna fråga. Men jag hoppas att regeringen fortsätter med detta. Herr talman! Allergiframkallande ämnen bör klassificeras på liknande sätt som cancerframkallande ämnen. De frågor som experterna är ense om måste omsättas i praktiken. Mer än 900 flyktiga organiska ämnen har identifierats i icke-industriell inomhusluft. Ett mycket stort antal av dessa föroreningar härrör från oss själva och andra källor, som byggmaterial, rengörings och hygienprodukter. Vid en för hög avgivning från olika material ställs dessutom ventilationen inför en omöjlig uppgift. Föroreningarna kan helt enkelt inte vädras bort. Det finns ett stort behov av enkla instrument och jämförbara mätmetoder för luftföroreningar för att man ska kunna säkerställa en god innemiljö. Drift och skötsel av anläggningar samt utbildning av driftpersonal får inte förglömmas. Många pekar också på tidspressen i dagens byggprojekt som gör att tidsplanen ofta prioriteras före de krav som bör ställas från kvalitets och miljösynpunkt. Vi måste kräva att det byggs torra hus. Vi måste alltså även övervaka tiden. Vi har ofta ägnat oss åt att söka decimalerna i byggnadsfysiska frågor. Vi har toppkunskap i världen. Men kunskapen raseras därför att vi inte ser vad som sker i praktiken. Det är väldigt viktigt att Boverket fortsatt ges ännu bättre möjlighet att ge information till byggherrar, kommuner osv. Herr talman! Jag har mycket mer att säga i denna fråga, men jag ska inte överskrida min tidsram alltför mycket. Annelie Enochson ska fortsätta att debattera om olika egenskapskrav på byggnader. Vi kristdemokrater stöder givetvis alla reservationer, men för tids vinnande väljer jag att yrka bifall till reservation nr 4, under mom. 3. Tack!

Herr talman! Jag undrar om det är någon i den här församlingen, i kammaren eller på läktaren, som anser att miljöarbetet går för fort fram i Sverige. Är det någon som anser att vi nu har en så bra miljö, oavsett var vi bor eller vilken boendeform vi lever i, att vi lugnt kan ägna oss åt andra uppgifter? Mer konkret undrar jag om det finns någon i den här församlingen som känner något barn eller någon vuxen som har allergiska problem. Troligen gör någon det - tyvärr. Sverige har allergi eller annan överkänslighet. I Sverige har mer än var tredje vuxen och 40 % av skolbarnen någon form av allergi. Allergi är framför allt barnens sjukdom. Alla former av allergi kan naturligtvis inte härröras till boendet, byggandet och samhällsplaneringen. Men det går inte att bortse från att många problem fortfarande fås i s.k. sjuka hus. Vi ser helt klart kopplingar till inomhusmiljön, och i dagens samhälle vistas ju vi i Sverige en stor del av vår tid just inomhus. Är det någon som ser miljöministern eller den s.k. bostadsministern i kammaren just nu? Jag tycker att det är synd att vi inte gör det. Jag skulle vilja att vi fick resonera med dem om just folkhälsoaspekterna i all samhällsplanering och i allt byggande. I det här betänkandet påtalar majoriteten att det pågår så mycket arbete för att miljön ska bli bättre. Det finns statliga utredningar. Man diskuterar stödåtgärder. Man funderar på en rad åtgärder. Man säger att det ska komma förslag redan under hösten 2000. Därmed anser man att vi som har motionerat om en ekologisk omställning av bygg och bostadssektorn ska ge oss till tåls och invänta nya propositioner. Herr talman! Till dess att vi verkligen får se att det händer något i praktiken mer än att man bara avsätter pengar till ekologiska investeringsprogram, som hittills har mött mycket stark kritik, kommer åtminstone vi från Centerpartiet att fortsätta att driva på miljöarbetet i den riktning som vi önskar att samhället ska gå. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 3, om brister i inomhusmiljön. Jag står naturligtvis bakom övriga reservationer, men även jag avstår av tidsskäl från att yrka bifall till dem. Herr talman! Jag skulle vilja delge de synpunkter som vi i Centerpartiet har inför framtiden i en vision om en god bostadsmiljö. Centerpartiets vision om en god bostadspolitik är ett samhälle där just boendemiljön bidrar till bevarande av en god hälsa. Där bor vi i goda hus, skulle man kunna säga. Inomhusluften medverkar till att vi får det skönt och medverkar inte längre till allergier och annan överkänslighet. Radonvärdena är låga. Problemet med bristfällig ventilation i bostäder, skolor och på arbetsplatser är åtgärdat. Byggmaterial och målarfärger är provade och miljödeklarerade med avseende på innehåll och utsläpp av farliga ämnen. Den globala luftföroreningen har minskat. Samhället har kretsloppsanpassats. Ekologisk byggnadsteknik används. Bostäderna är miljöklassade, och källsorteringen fungerar. God miljö och utveckling och välfärd är inte längre motsatser utan samverkande faktorer. Energisystemet har ställts om. Eldning med biobränsle sker i effektiva och miljösäkra anläggningar. Fjärrvärme har getts ökad spridning. Stora insatser har gjorts för att minska hälsoriskerna även från trafiken. Såväl inomhus som utomhusmiljöer har i ökad utsträckning även anpassats till rörelsehindrade personer. Stadsmiljön uppmuntrar till träffar mellan olika generationer. Säkerheten och tryggheten har ökat. Tryggare bostadsmiljöer handlar om överlevnadsfrågor, om att må bra. Allergier, som vi har talat om, överkänslighet mot olika ämnen som fortfarande finns i byggmaterial, dålig luft, bristfälliga ventilationsmöjligheter, bullerskador och vantrivsel skapar inte det trygga samhälle som vi i Centerpartiet vill ha. Centerpartiet anser alltså att det behövs en övergång till ett mer kretsloppsanpassat byggande. Det gäller såväl vid nybyggnad som vid ombyggnad och upprustning. I det avseendet har avloppsfrågan en central betydelse. Tekniska lösningar måste stimuleras som gör att kretsloppsanpassat byggande tillämpas i alla former av bebyggelse. Vatten är inte bara "bara vatten". Det är också livsviktigt för oss människor. Det är också viktigt att material kan återanvändas och återvinnas. Herr talman! Här har tidigare i dag debatterats 2000 års ekonomiska vårproposition. Såvitt jag förstår fortsätter majoriteten på den inslagna vägen med lokala investeringsprogram för en hållbar miljö. Trots en skarp kritik från olika håll fortsätter man, såvitt jag förstår, att låta regeringen handlägga det här stödet. Det handlar om otroligt mycket pengar, och det har en sådan volym och betydelse att det borde åtminstone vara en uppgift som debatteras här i riksdagen. Det är ofattbart att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte tar till sig kritiken utan bara trampar på. Det krävs, herr talman, ett brett program för utveckling av boendepolitiken, där olika åsikter tas till vara och vägs samman - för utvecklingens skull i hela vårt land! Bostadsförsörjningen och byggandet har en stor betydelse för människor i vårt land, och det är en oerhört viktig kugge i möjligheten att ge livskraft i hela Sverige.
Herr talman! Först vill jag säga att mitt anförande var något förvirrat, i alla fall avseende reservationerna. Det jag yrkar bifall till, förutom det som var rätt uppfattat, är reservation 11 under mom. 11. Jag skulle vilja fråga Rigmor Stenmark om kritiken av de lokala investeringsprogrammen. Om jag minns historien rätt, även om jag inte fanns i kammaren på den tiden, var det väl så att de lokala investeringsprogrammen en gång beslutades av Centern och Socialdemokraterna tillsammans. Centern tog åt sig mycket av äran just för att de lokala investeringsprogrammen blev verklighet. När Vänsterpartiet har krävt att stora delar av de lokala investeringsprogrammen borde ha övergått till generella stöd för nyinvesteringar och ombyggnationer har Centerpartiet, såvitt jag vet, varje gång gått emot. Fortsättningen på de lokala investeringsprogrammen är en samarbetsfråga. Jag är kritisk i stora delar, och jag tillhör också dem som inte är särskilt förtjust i att regeringen har så många miljarder att fördela efter eget huvud. Jag tycker att riksdagen är den församling som i första hand borde fördela. Det är som att spotta snus i motvind att kritisera ett system som man själv har infört.
Herr talman! Jag förstår att jag har trampat på en öm tå när det gäller de lokala investeringsprogrammen. Det är så, precis som Sten Lundström säger, att vi var med om det här från början. Men vi har tagit till oss av både kritiken från Riksdagens revisorer och den egna revision som vi har gjort i bostadsutskottet. Vi har sett att inte alla pengar - man har gjort bra saker också - har gått till det som vi har önskat. Man måste alltid göra omprioriteringar, och vi har önskat och framfört att mer av dessa pengar ska användas på ett sätt där vi sammantaget diskuterar. Vår kritik är också att det är regeringen själv som handlägger de här pengarna, utan att resonera med er i Vänsterpartiets riksdagsgrupp eller Miljöpartiets riksdagsgrupp, och än mindre med oss i Centerpartiet eller med Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det handlar om så stora pengar och det har förts fram så mycket kritik att man åtminstone borde lyfta in den här diskussionen i denna kammare, så att vi kunde få debattera om det blir så med pengarna som vi alla har en önskan att det ska bli. Till sist vill jag beröra det som jag inte hann med i mitt anförande. Jag skulle ha tagit upp barnsäkerheten, som Sten Lundström gjorde. Jag tycker att det är en mycket bra sak. Även detta är en sådan punkt som fler och fler partier tycker är bra när vi debatterar den. Fler och fler ansluter sig till detta. Barnen är en oerhört viktig kugge i vårt samhälle.
Herr talman! Jag har lite svårt att riktigt acceptera att man kritiserar ett system som man själv har infört. Systemet har inte förändrats på vägen, och summan pengar har inte heller förändrats. Det är exakt det system som Centerpartiet och Socialdemokraterna plockade fram en gång i tiden - det bemyndigande som man har gett regeringen. När man då i efterhand, därför att man inte finns i Regeringskansliet, börjar klaga på systemet känns det inte särskilt bra. Det känns snarare som "surt sa räven om rönnbären". Vänsterpartiet var kritiskt mot det här redan när det infördes. Vi har fört fram kritik mot det och krävt förändringar utan att få Centerpartiets stöd. Nu är det uppenbarligen populärt att angripa det system man själv införde. När det gäller barnsäkerheten är vi naturligtvis glada att fler och fler ansluter sig. Jag när en väldigt stor förhoppning att när Siw Wittgren-Ahl har hållit sitt anförande om en stund kommer vi att ha ett sjätte parti med oss också. Och efter Carl-Erik Skårman kommer vi förhoppningsvis att ha ett sjunde parti som ansluter sig till det här. Därmed har vi en absolut majoritet i riksdagen för att barnsäkerhet ska omfatta allt boende.
Herr talman! Skillnaden mellan oss i Centerpartiet och Vänsterpartiet i fråga om investeringspengarna är ju att vi har tagit till oss kritiken. Vi har sett att det inte har blivit så som vi hade önskat med de här pengarna. Vi har också sett att det skulle behövas pengar på andra områden där det i dag saknas pengar. Staten går t.ex. ut och roffar åt sig mark av skogsägare och lantbrukare för att man hittat sällsynta biotoper som man absolut måste bevara, utan känsla för att dessa människor som bor på landsbygden har sett till att de värdefulla biotoperna finns. Man tar mark ifrån dem, och de får inte ett öre i ersättning. Vi skulle önska att man avsatte en del av de här pengarna där. Det handlar om avvägningar. Det handlar också om en riktig kritik. Den kommer inte bara från oss politiker utan också från revisorer och sådana saker som vi själva i bostadsutskottet har satt till. Kan Sten Lundström förklara för mig vad vi ska använda oss av? Vi vill se hur man gör med pengarna, och vi tillsätter några som ska titta på det. När vi då lägger fram förslaget och säger att det inte är bra, säger ni att ni struntar i det. Och ni trampar bara på. Jag har lite svårt att förstå hur man agerar som politiker då. Jag tycker att Sten Lundström ska ta till sig kritiken och behålla den kritik han hade förr, och inte bara trampa på.

Herr talman! Jag har tillsammans med Johan Pehrson väckt en motion om vikten av information och forskning om barnsäkerhet. Vi vill också ha en ändring av bygglagstiftningen på ett sådant sätt att bostäder i fastigheter byggda före 1973 ska komma att omfattas av de regler som finns om barnsäkerhet. Sten Lundström har också berört att Vänsterpartiet har väckt en motion med samma syfte. Glädjande nog har, som också nämnts, flera partier stött våra motioner i reservation 11, som jag givetvis yrkar bifall till. Regler som syftar till att förhindra barnolycksfall infördes, som nämnts, i byggnadslagstiftningen för nybyggda hus år 1973 och för ombyggnader år 1976. Det innebär sannolikt att t.ex. en stor del av bostäderna i miljonprogrammet inte har tillräcklig utrustning för att förhindra barnolycksfall. Barnolycksfall i hemmen är alltför vanliga, och undersökningar som Barnombudsmannen har gjort visar tyvärr att nästan alla dödsolyckor där barn fallit ut från fönster och balkonger har inträffat i hus byggda före 1973. Och Barnombudsmannen har konstaterat att många av olyckorna hade kunnat undvikas om det hade funnits krav på säkerhetsutrustning även för dessa hus. Lagstiftningen om barnsäkerhet bör alltså ses över, med särskild inriktning på regler för äldre bostadsfastigheter. Detta framhålls i reservationen som jag redan har yrkat bifall till. Jag kan också till sist, herr talman, instämma i Sten Lundströms uppmaning till de två resterande, stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, att stötta vårt förslag.

Herr talman! Bostadsutskottet behandlar i detta betänkande motioner som i en vid bemärkelse tar upp frågor om de egenskapskrav som ställs på byggnader och vissa anläggningar. I betänkandet behandlas miljöanpassat byggande och boende, mobiltelefonmaster, elöverkänslighet, tillgänglighet, barnsäkerhet, brandvarnare, byggproduktkonkurrens, sim och badanläggningar samt tivolianordningar. Utskottet föreslår att riksdagen ska göra tillkännagivanden till regeringen i två frågor. Det gäller dels behovet av åtgärder för att uppnå en bättre konkurrens på den svenska marknaden för byggprodukter. Den andra frågan är en översyn av säkerhetskraven beträffande vissa tivolianläggningar. De ämnesområden som betänkandet behandlar kan uppfattas som tekniska och hårda, men de berör människors vardagsvillkor. Det rör de byggnader vi arbetar och bor i, hus där våra barn växer upp. Vi vill alla ha god ventilation i våra hem i skolorna och på våra arbetsplatser. Fritidsanläggningar som simhallar, lekplatser och nöjesfält måste vara så säkra att vi inte riskerar att skada oss. Det är självklart att hus och anläggningar där barn vistas ska vara så säkra och lämpliga att föräldrarna kan låta sina barn vistas där utan risk för barnens liv och hälsa. Alla hem och lokaler där människor vistas ska naturligtvis vara utrustade med brandvarnare så att eldsvådor upptäcks i tid. Vi strävar efter att samhället ska vara tillgängligt i högsta möjliga grad för alla medborgare, även om man har ett funktionshinder. Problem med fuktskador och mögel i hus är allvarliga problem som kan ge upphov till allergier och andra sjukdomar. Vardagsnära störningsmoment, som lågfrekvent buller i byggnader och stöd till radonåtgärder, är frågor som just nu utreds. Självklart ska arbetet med att förbättra undermåliga inomhusmiljöer ges fortsatt hög prioritet. Herr talman! Under Cityfestivalen i Gävle i fjol blev två kvinnor hängande i luften flera meter över marken när en vajer brast på en tivolianläggning. Tursamt nog klarade sig kvinnorna utan allvarliga skador. Under senare år har nya tivoliattraktioner som inte liknar de traditionella, de som nämns i ordningslagen, tillkommit. Som exempel kan nämnas bungyjump samt rodeomaskiner. I ordningslagen framgår det att tivolianordningar som karuseller, pariserhjul, bilbanor m.m. endast får användas om de erbjuder betryggande säkerhet mot olycksfall och om de är besiktigade och godkända. Ordningslagen gäller såväl ambulerande tivolianordningar som stationära anläggningar. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter om besiktning av tivolianläggningar sägs att enklare barnkaruseller, vanliga gungor, redskap för bungyjump, vattenrutschbanor och liknande inte omfattas av kravet på besiktning även om de används endast mot betalning. Ett enigt bostadsutskott tycker nu att även fler redskap ska omfattas av besiktningskraven och därmed erbjuda en mer betryggande säkerhet mot olycksfall. Detta gäller bl.a. bungyjumpanordningar, rodeomaskiner samt vissa äventyrsbanor. Säkerhetskraven bör även gälla i andra sammanhang än som nu bara vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Dessa frågor förtjänar dock en mer ingående analys. Den nuvarande lagen innebär i praktiken att Flume Ride på Liseberg står under kontinuerlig kontroll, medan vattenrutschbanorna på Skara Sommarland inte behöver kontrolleras. Det är inte rimligt. Det är därför utskottet nu har gjort ett tillkännagivande till regeringen för att rätta till detta. Herr talman! Den bristfälliga konkurrensen på byggmaterialmarknaden är en av orsakerna till att det är dyrt att bygga bostäder i Sverige. Behovet av nyproducerade bostäder främst i storstadsområdena har gjort att byggkostnaderna återigen blivit högaktuella. I dag finns ett behov av att få fram bostäder till lägre kostnad. Detta gäller också för nödvändiga ombyggnader i äldre bostadsbestånd. Endast en väldigt liten del av det använda byggmaterialet importeras. Inga lagtekniska hinder finns för import och användning av byggvaror från andra länder. Sedan EU-inträdet 1995 deltar Sverige i det europeiska harmoniseringsarbetet av byggprodukter. Ett omfattande arbete har lagts ned på harmonisering, trots detta saknas fortfarande tekniska specifikationer för de flesta byggprodukter. Utskottet förutsätter att man från svensk sida på olika sätt söker påskynda det europeiska harmoniseringsarbetet. Det är byggherren som bedömer om en byggprodukt är lämplig att använda. Introduktionen av nya byggprodukter blir därigenom beroende av byggherrens kompetens eller vilja att sluta avtal med byggentreprenörer som underlättar användningen av importerade varor. Det verkar vara svårt att öka konkurrensen inom den svenska byggproduktmarknaden bara genom ökad import. Därför finns anledning att överväga andra åtgärder för att stärka konkurrensen. Det kommunala Svedalahem är ett exempel på en byggherre som tänkt framåt. Vid upphandling av ett nytt bostadsområde försökte man minimera kostnaderna i alla delar av byggprocessen. Svedalahem lyckades få den totala produktionskostnaden att stanna på en jämförelsevis låg nivå. Under 1990-talet har utvecklingen blivit sådan att byggherre och entreprenör i allt större utsträckning blivit densamma. Statens insatser för att öka konkurrensen bör vara att medverka till att utveckla en större byggherrekompetens i landet samt vissa förändringar i bygglagstiftningens regelsystem. Byggkostnadsdelegationen presenterar om några veckor sitt slutbetänkande. Den har under flera år arbetat utifrån ett regeringsuppdrag att verka för en långsiktigt ökad konkurrens i byggsektorn. Den har helt nyligen redovisat en delrapport, Konkurrensen i byggsektorn. I rapporten pekar Byggkostnadsdelegationen på att prisökningarna på byggmaterial ökat markant mer än den allmänna prisökningen, t.ex. ökade priset på elkablar och betongrör med hela 70% under 90-talet. Detta är inte rimligt. Herr talman! Elöverkänslighet är ett modernt fenomen. Bostadsutskottet har flera gånger pekat på problem rörande elöverkänslighet. Rådet för arbetslivsforskning har i år lämnat en lägesrapport om studier av elöverkänslighet, i vilken man menar att man inte har kunnat finna några klara belägg för att elektromagnetiska fält ingår i orsaksfaktorerna för elöverkänslighet. Frågan är dock vilka slutsatser som kan dras utifrån detta. Rådet tycker också att det finns så stora åsiktsskillnader mellan olika forskare att det bör diskuteras och forskas vidare om elöverkänslighet och orsakerna till denna. Sverige har aktualiserat frågan om eventuella hälsokonsekvenser av sändare och mottagare för mobiltelefoni. Utskottet tycker att det finns anledning att iaktta försiktighet vid lokalisering av nya mobiltelefonsändare. Samtidigt tvingas utskottet konstatera att kunskapsläget på området fortfarande är otillfredsställande. Försiktighetsprincipen ska ha stor betydelse i detta sammanhang. Herr talman! Riksdagen gjorde hösten 1995 ett tillkännagivande i frågan om deklaration av bostäder, som innebar att ett system för kvalitetsdeklaration skulle utvecklas så snart som möjligt. Boverket utredde frågan och föreslog att ett system för deklaration av bostäder ska kunna användas både på nyproducerade och redan befintliga bostäder. Regeringen bereder för närvarande frågan, och beredningen bör inte föregripas. Regeringens överväganden och eventuella förslag i frågan bör därför avvaktas. Herr talman! Med hänvisning till det jag har sagt yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkandet nr 9 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det här betänkandet innehåller väldigt många olika områden. Vi har varit överens om säkerhet vid tivolianläggningar osv. Samtidigt ser jag lite av proportionerna mellan de olika frågorna. Det är väldigt allvarligt att två kvinnor blir hängande i luften, men det är precis lika allvarligt att det finns ett stort antal skolbarn som saknar god inneluft. Jag undrar om Siw Wittgren-Ahl tycker att kontor och skolor ska ha lika god lufttillströmning. Vill Siw Wittgren-Ahl verka för ett nationellt handlingsprogram för sunda hus och därmed skynda på notifieringen hos EU-kommissionen? Frågan har diskuterats här i riksdagen i över ett år, men förslaget lämnades in till EU i november. Det innebär att resurser ska kunna föras över från LIP-pengarna och öronmärkas just till hälsorenovering av t.ex. förskolor och skolor.
Herr talman! Folkhälsoinstitutet har inom ramen för allergiprogrammet att genomföra en nationell handlingsplan mot allergi. Det finns alltså ett sådant uppdrag. När det sedan gäller EU-kommissionens arbete om förändringar av inomhusmiljön beslutade kommissionen i januari i år att frågan ska granskas. De frågor som Ulla-Britt Hagström tar upp jobbar regeringen med. Ulla-Britt Hagström jobbar ju på i dessa frågor och ställer frågor till ministern så de är behandlade. Vi står bakom dem alla. Precis som jag sade i mitt anförande är inomhusmiljön viktig och har fortsatt hög prioritet.
Herr talman! Ja, jag ställer frågor till miljöministern men han verkar inte riktigt lyssna på båda öronen till vad jag säger. Därför tänkte jag att Siw Wittgren Ahl kanske också kunde driva på här så att något händer. Hälsoproblemen i byggnader är utbredda. Jag har en undersökning här, ELIB-undersökningen, som säger att antalet problemhus i Sverige ligger runt 10 %. Detta får samhällsekonomiska konsekvenser i form av sjukfrånvaro, nedsatt produktivitet i arbetslivet och ökade vård och behandlingskostnader. Problemen med bostäder är dock givetvis inte allt vad gäller överkänslighet och allergi. Därför skulle det vara intressant att få ett nationellt handlingsprogram som inte bara Folkhälsoinstitutet har hand om utan som blir ett brett program där man också får konsekvensanalyser av hur stor den del av allergierna och överkänsligheten är som har med bostaden att göra så att vi på ett ungefär vet vad det handlar om. Det finns ju i dag födoämnen och allt möjligt annat som givetvis påverkar i det här avseendet.
Herr talman! De frågor som Ulla-Britt Hagström tar upp är angelägna och det jobbas med dem. Det är därför som vi inte har gjort några tillkännagivanden. Utskottets bedömning är att sådant som det redan jobbas med gör vi inga tillkännagivanden om. När det gäller de 15 miljömål som ska komma är god byggmiljö nummer ett. På sikt tror jag att vi får fram det som Ulla-Britt eftersträvar. Det är något som vi alla önskar. Alla skulle vi ju önska att det gick att direkt säga vad man får allergier av etc. Vad jag inte förstår när det gäller Ulla-Britt Hagström och Kristdemokraterna, som tycker att inomhusmiljön och miljön över huvud taget är viktig - precis som vi andra tycker - och som vill ha restriktioner och regler är hur Ulla-Britt i framtiden ska kunna samarbeta med Moderaterna som inte ens vill ha några regleringar på dessa områden.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Siw Wittgren-Ahl när det gäller detta med en miljöoch energideklaration av bostäder. Det sägs att tålamod är en dygd. Men att ha tålamod med regeringen ända sedan år 1995, då riksdagen gav regeringen i uppdrag att ta fram det här, tycker jag är något som övergår i en form av stillastående; detta som ett tecken på bristande initiativförmåga snarare än på en dygd. Hur långt sträcker sig Siw Wittgren-Ahls tålamod med regeringen innan regeringen gör det som den fått i uppgift av riksdagen att göra? Sedan till en annan sak som jag skulle vilja ta upp. Siw Wittgren-Ahl talade ganska länge om det vi var eniga om. Det gäller då t.ex. tivolisäkerheten. Men när det gäller barnsäkerheten - barn blir ju inte bara hängande i luften, utan de ramlar faktiskt också ned - behövs det mer än information. Om vi är så kraftfulla som vi uppenbarligen var i utskottet när det gällde tivolisäkerheten att vi är beredda att stifta lagar förstår jag inte varför ni i fråga om barnsäkerheten inte är beredda att tillstyrka den reservationen. Det är minst lika viktigt att barn inte faller ned utan att de blir kvar.
Herr talman! Medborgarnas säkerhet måste alltid stå i första rummet. På den sista frågan - den om barnsäkerhet - kan jag svara att det pågår en översyn. Sten Lundström frågar hur länge vi kan vänta. Men i en nyligen gjord utredning föreslås att Folkhälsoinstitutet ska få ett nationellt samordningsansvar för barnsäkerhetsfrågorna. Till detta återkommer regeringen i maj månad så jag kan vänta en månad till. Det hoppas jag att Sten Lundström också kan.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag när det gäller deklarationen av bostäder inte fick något svar om hur långt tålamodet sträcker sig. Redan 1993 sade Boverket: Barnombudsmannen har vid ett flertal av sina årsrapporter påpekat just de här bristerna i lagstiftningen. Jag måste säga att jag inte har samma tillit som Siw Wittgren-Ahl till vad som kommer att hända i maj. Det hade varit mycket bra om riksdagen kunde ge regeringen ett klart direktiv om att nu är det dags att göra någonting. Det finns ingen anledning att avvakta längre. Nästa gång vi tar upp samma frågor blir vid den här tiden nästa vår och det är för lång tid. Det hinner, tyvärr, ske flera skador under den här perioden och de blir vi i denna kammare skuld till eftersom vi inte har kraft och tillräckligt mycket hår på bröstet för att kunna fatta ett rimligt beslut.
Herr talman! Jo, tålamod och även tillit till den här regeringen har jag. Men samtidigt är det så att ska man ändra lagstiftningen måste man veta vad man gör. Då tycker jag att vi kan vänta en månad till när det gäller barnsäkerheten. Jag är fullständigt övertygad om att vi snart får en miljödeklaration på bostäder.
Herr talman! Jag skulle också vilja stryka under det som föregående talare replikerat om, nämligen inomhusmiljön. Av betänkandet framgår att det ska komma en plan som ska presenteras för regeringen år 2002. Det dröjer alltså ganska länge. Då undrar man naturligtvis. Det har ju gjorts så mycket jobb. Boverket och Folkhälsoinstitutet har prioriterat detta. Under den tid som jag suttit med i bostadsutskottet har frågan diskuterats - ungefär sex år. Varför har man ett sådant tålamod med att det dröjer så länge? När barn blir sjuka vill man att de ganska snart ska bli friska - två år är en oerhört lång tid för ett barn. Jag skulle vilja höra en gång till hur Siw Wittgren-Ahl ser på den saken.
Herr talman! När det gäller miljödeklaration av bostäder och tidpunkten för när en sådan kommer hörde jag inte riktigt vad Rigmor Stenmark sade i början. Om man ska göra något och ska göra det bra så tar det tid. Fram till år 2002 tycker jag inte är så lång tid när man ska jobba med så stora frågor.
Herr talman! Jag förstår att Siw Wittgren-Ahl inte hörde. Vad jag frågade om var inomhusmiljön och den nationella handlingsplan som man säger att det ska komma en redovisning om år 2002; detta trots att redan så mycket jobb är gjort och trots att så många forskare har pekat på detta. Siw Wittgren-Ahl säger att man kan vänta på det här men utskottet har faktiskt möjlighet att ta egna initiativ. Utskottet har också möjlighet att göra ett tillkännagivande till regeringen. Jag förstår inte hur socialdemokraterna i utskottet arbetar om man nu tycker att det här är angelägna frågor.
Herr talman! Jag tycker att detta är en angelägen fråga. Jag tycker också att det måste få ta tid, för att sammanställa en plan och att samla de erfarenheter som finns tar tid. Rigmor Stenmarks frågor är viktiga. Jag uppskattar verkligen att Rigmor Stenmark säger att hon jagar regeringen och att hon tänker jaga på när det gäller miljömålen. Men jag har en fråga till Centerpartiet och Rigmor Stenmark: Hur ska ni kunna samverka med Moderata samlingspartiet som inte vill ha några regler när det gäller detta?

Herr talman! De frågor som berörs i betänkandet omfattas av snart sagt samtliga partier i denna kammare, med en i grunden ganska stor enighet. Det är kanske inte så mycket att förvånas över eftersom det är områden som diskuteras mycket och som intresserar mycket i den allmänna debatten. Skillnaderna, som replikskiftena här har givit uttryck för, är kanske mera ett utslag av att man motionsvis försöker visa vem som är mest intresserad av respektive frågor. Alla är vi angelägna och intresserade av de här frågorna. Vi moderater och andra är positiva till miljöanpassat byggande och miljöanpassade bostäder. Vi anser det vara angeläget att säkra bostäder i olika avseenden, som goda byggelement, brandsäkerhet och förebyggande av barnolyckor. Visst är det viktigt att människor inte skadas av olika tivolianläggningar, som också påpekas i yttrandet. Vi moderater har avstått från att reservera oss. Det beror på att betänkandet i huvudsak redovisar pågående arbete i de aktuella frågorna eller vidtagna åtgärder. Man får inte heller glömma bort att byggnadsnämnderna har ett viktigt och ansvarsfullt arbete, löpande i det dagliga arbetet och när det gäller frågor som barnsäkerhet och allergiförebyggande. Men det finns också exempelvis i allergifrågorna bristande kunskaper på många håll om vad det egentligen är som orsakar allergi. Vi kan inte genom politiska beslut i riksdagen tvinga fram en ökad kunskap. Vi kan ge stöd för forskning som visar på vilka lim t.ex. som inte är lämpliga, men vi kan inte med politiska beslut säga att nu får man ta rätt på det här inom en månad eller om tre år, eller vad det nu ska vara. Flera av motionerna saknar förslag till konkreta åtgärder, beräkningsbara förslag. Vi moderater anser inte att det finns anledning att okritiskt acceptera aktiviteter och arbetsinriktningar som automatiskt ställer krav på ytterligare statliga utgifter. En del saker har vi tidigare reserverat oss mot. Det hårt kritiserade, av både Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket, lokala investeringsprogrammet har vi reserverat oss mot tidigare. Den kritik som har redovisats i utskottet har givit skäl för oss att tro att det var ett bra ställningstagande vi gjorde från början när vi sade nej. Centern har uppenbarligen noterat att det inte var bra från början och har ändrat uppfattning, medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu tycks vara beredda att lägga ut 900 miljoner kronor ytterligare på detta hårt kritiserade förslag. Jag törs lova att Moderaterna kommer att bibehålla sin uppfattning i det här avseendet.

Detta, herr talman, är anledningen till att vi inte har reserverat oss i det här sammanhanget, även om vi har samma grunduppfattning som flertalet partier i de här frågorna.
Fru talman! Jag instämmer i Elver Jonssons sista inlägg. Jag tror att vi är fullständigt överens i de här frågorna, och jag hoppas på ett fortsatt bra samarbete.
Herr talman! Skårman säger att vi i grunden är ganska överens om de här frågorna, och det tror jag också. Det är nog ingen av oss som vill att folk ska ramla ut genom fönstret eller bli sjuka i sin inomhusmiljö. Därför ter det sig något underligt att man inte kan bifalla en del av de reservationer som finns i betänkandet. Skårman efterlyser någon sorts tydlighet i reservationerna. Mycket tydligare än reservationen om barnsäkerhet får man leta efter. Det handlar bara om att de krav som gäller för hus byggda efter 1973 och ombyggda efter 1976 ska omfatta alla. Alla fastigheter ska ha samma regler. Det är inga nya regler vi efterlyser. Det är möjligt att man på sikt kommer att behöva se över detta också, men i så fall ska samma barnsäkerhet råda i de bostäderna som i andra. Det är ett ganska tydligt krav. Mig veterligen kan man inte hänvisa till byggnadsnämnden i det här fallet, för byggnadsnämnden kan inte ålägga någonting som inte står skrivet i plan och bygglagen. Byggnadsnämnderna har ingen möjlighet att gå in i de här fastigheterna och påpeka att barnsäkerheten är för låg. Det har man ingen laglig möjlighet att göra. Jag känner mig lite grann som en försmådd friare, men det hade jag räknat med redan när jag kom hit. Någonstans på vägen har jag lite svårt att se de tunga argumenten för att vi ska bibehålla bristen i lagstiftningen. Varför är det inte rimligt att de barn som bor i miljonprogramsområden ska omfattas av samma barnsäkerhetslagar som barn som bor i områden byggda efter 1973? Jag skulle gärna vilja ha ett litet förtydligande om varför Skårman anser att det är onödigt.
Herr talman! Som framgått av den tidigare diskussionen är de här frågorna under beredning. Då får vi se om det finns tunga argument för det ena eller det andra ställningstagandet.
Herr talman! Det är egentligen med viss humor man kan se det här. Skårmans parti har sedan jag kom in i riksdagen ständigt anklagat regeringen för att man bara utreder och inte gör någonting. När vi nu föreslår någonting väldigt konkret, nämligen att lagstiftningen ska omfatta även de andra bostäderna, då gör Skårman en riktigt tjusig kullerbytta och fungerar som vilken driven regeringsföreträdare som helst och säger: Det pågår ju utredningar, gubevars.
Herr talman! Rentav har det i det här fallet utlovats att det ska komma snabba resultat. Då kanske det är bättre att rationalisera beslutsprocessen och ta ställning när de kommer.
Herr talman! För mig som centerpartist är det lite roligt att ändå kunna läsa att det finns ett särskilt yttrande från Moderata samlingspartiet när det gäller miljöanpassat byggande och boende. Det är åtminstone ett litet steg åt rätt riktning. Jag skulle vilja veta - jag tycker att det är en berättigad fråga från Siw Wittgren-Ahl - hur Moderaterna kommer att göra vid en ny mandatperiod. Kommer Moderaterna att kunna vara med Centerpartiet och driva frågorna om kretsloppsanpassning i byggande både i stad och på landsbygd? Kommer man att visa sin vilja att verkligen se till att inomhusmiljön mycket klart förbättras för människorna?
Herr talman! Låt oss se på de konkreta förslagen och vilka åtgärder som föreslås, så ska vi ta ställning då.
Herr talman! Nej, herr Skårman, nu är det att komma lite lätt undan. Jag vill veta: Är Moderaterna beredda att jobba för att vi får ett kretsloppsanpassat byggande? Är Moderaterna beredda att jobba för att vi får en sådan inomhusmiljö att vi slipper allergier och liknande som på beror på det? Jag vill faktiskt veta vad Moderaterna vill.
Herr talman! Vad vi har givit uttryck för är aldrig att motsätta oss någon sådan inriktning.

Fru talman! Betänkande nr 9 från bostadsutskottet behandlar frågor som rör de egenskapskrav som ställs på byggnader och vissa anläggningar. Vi kristdemokrater ställer oss bakom sex reservationer, och jag vill här kommentera fyra av dem. När det gäller de två övriga reservationerna har Ulla-Britt Hagström redovisat våra ståndpunkter. Reservation nr 1 behandlar en ekologisk omställning av bygg och bostadssektorn. Regeringen har lagt fast 15 nationella miljökvalitetsmål, och ambitionen är att dessa mål ska nås inom en generation. Vi kristdemokrater ställer oss positiva till denna ambition från regeringens sida, men vi menar i vår reservation att en ytterligare kraftansamling måste till för att ta till vara den kunskap som redan i dag finns vad gäller ekologiska och kretsloppsanpassade lösningar för vår boendemiljö. Boverket har haft huvudansvaret för miljökvalitetsmål nr 11 som heter God Bebyggd miljö. I sin rapport som kom ut hösten 1999 skriver Boverket bl.a. följande: "Att definiera den goda livsmiljön är ytterst en fråga för medborgarna varför delaktighet och demokratisk förankring av miljöarbetet är avgörande. - Särskilt viktigt är det att utveckla metoder att nå de grupper som är svåra att nå." I vår motion som ligger till grund för reservation nr 1 påpekar vi att det är angeläget att den omfattande kunskapen och de ekologiskt hållbara lösningar som redan finns i olika delar av samhället fångas upp och ges en bred spridning. Det gäller erfarenheter både från ekobyar eller liknande satsningar och från åtgärder i befintliga miljöer som sanering av inomhusmiljön eller byte av avloppslösningar. Ett stort ansvar för att sprida kunskap vidare vilar på beslutsfattare i våra kommuner, arkitekter och tekniker som också medverkar i byggprocessen. Fru talman! I reservation nr 7 behandlas avlopp och alternativa toalettsystem. Sveriges kommunala avloppsvatten genomgår numera en långt mer omfattande rening än för några decennier tillbaka i tiden. I dag är landets tätortsbefolkning utan undantag ansluten till reningsverk. Närmare 95 % av tätorternas avloppsvatten genomgår både kemisk och biologisk rening. I arbetet med att ställa om samhällsutvecklingen i en mer ekologisk riktning har frågor om vattenanvändningen och avloppslösningar fått en alltmer central betydelse. I dag använder vi vatten av livsmedelskvalitet till att transportera fekalier och urin till våra stora reningsanläggningar. Det kan inte rimma med ett ekologiskt hållbart samhälle att tillåta detta resursslöseri. Kristdemokraterna vill ge Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta en strategi för en övergång från dagens kollektiva vattentransporterande toalettsystem till ett mera ekologiskt hållbart system. Vidare anser vi i vår motion att kommunerna bör ha ett särskilt avloppssystem för spill och dagvatten. Dagvatten från hårt trafikerade trafikytor bör undvikas att ledas till reningsverken då föroreningar i detta vatten kan riskera kvaliteten på slam och eventuell biomull. det moderna samhället omger vi oss med mycket ny teknik som riskerar att skapa problem i vår miljö och för oss själva. Varje människa är unik och reagerar därför olika på olika miljöer. Alla reaktioner för elöverkänslighet är ännu inte vetenskapligt bevisade, men människor med symtom ska mötas och behandlas med respekt. Personer med elöverkänslighet är en grupp som tillkommit på senare år. Symtomen innebär inte bara personligt lidande utan också kraftigt förändrade levnadsvillkor för både den drabbade och dennes familjemedlemmar. Många drabbade kan inte återgå till arbetet trots elsanering, utan de hamnar i arbetslöshet. Karolinska sjukhuset i Stockholm har under 1998 lämnat en rapport om hälsosituationen i Stockholms län. Där framkom att 1,5 % av invånarna - alltså 19 000 medborgare - bedöms vara överkänsliga. Vi kristdemokrater anser att problemet med elöverkänslighet bör kartläggas ytterligare. Forskning inom området ska noga följas för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas. 11. Det är av stor vikt att barnsäkerheten i våra byggnader ökar och att en översyn av de befintliga regelverken görs. När det gäller barnsäkerheten i bostäder infördes kravet på barnsäkra bostäder för all nybyggnation i bygglagstiftningen redan 1973, och för våra ombyggda bostäder infördes samma krav 1976. Men detta innebär att många av våra bostäder från miljonprogrammet inte är barnsäkrade. Detta faktum har även Barnombudsmannen påtalat till regeringen och föreslagit att barnsäkerhetskravet i Boverkets byggregler även ska gälla fastigheter byggda före 1973. Vi kristdemokrater instämmer till fullo i detta.

Fru talman! Det här betänkandet innehåller många gamla favoriter: ekologiskt byggande, ekologiskt hållbara VA-lösningar, mobiltelefoni, elöverkänslighet och barnsäkerhet i bostäder. Miljöpartiet har skrivit egna motioner i en del frågor och sällar sig till en del av förslagen i andra motioner från Centerpartiet och Kristdemokraterna. Jag ställer mig naturligtvis bakom samtliga dessa reservationer, men tänker uppehålla mig här vid mobiltelefoni och ekologiskt byggande. Många tidigare talare har på ett förtjänstfullt sätt framhållit ståndpunkter som också vi har. Det som sades om elöverkänslighet och barnsäkerhet i förra anförandet tyckte jag var jättebra. När det gäller mobiltelefoni sätts det upp antenner i allt större utsträckning i boendemiljöer. De sänder ut elektormagnetisk strålning och bidrar till att den omgivande luften fylls med mikrovågor. Situationen skulle kunna beskrivas som ett gigantiskt experiment med korsande elektormagnetiska fält. Ingen vet vad detta kommer att få för betydelse i framtiden. Det är angeläget att regeringen ger prioritet till forskning på området så att eventuella hälsorisker uppdagas. Såvitt jag förstår av Siw Wittgren-Ahl tycker man verkligen som det står i motionerna när det gäller mobiltelefoni och elöverkänslighet. Därför förstår jag inte varför dessa motioner inte kunde tillstyrkas med en gång. Då hade vi sluppit att hålla på att tjata om det här. Det är lite synd, för vi begär faktiskt ingenting annat än att man ger prioritet åt forskning så att hälsoriskerna uppdagas. Man tror att det ändå måste ligga någonting i detta eftersom det är så många så att säga kanariefåglar - dvs. människor som är lite känsligare av sig - som får besvär före oss andra. Det är inte så att vi som inte har dessa besvär är förskonade från dem. Förr eller senare kommer fler och fler att drabbas. Några människor är lite känsligare och man måste ta till vara deras erfarenheter. Beträffande ekologiskt byggande i stadsmiljö har det väckts två motioner, en från Centern och en från vårt parti. De är ganska likartade. Jag uppfattade inte om Rigmor Stenmark yrkade bifall till Centerns motion, men jag tänker i alla fall yrka bifall till vår motion. Det gäller reservation nr 3 under mom. 2, och det är den som jag koncentrerar mig på. Under senare tid har alltfler ekologiska byggexperiment sett dagens ljus. Det gäller alltifrån mindre förändringar i bostadshusen till hela ekokvarter och ekobyar. Människor söker sig tillbaka till naturliga och förnybara byggmaterial. Man försöker att sluta kretsloppen genom att kompostera och använda torra eller urinseparerande toalettsystem. Teknikutvecklingen inom byggbranschen går mycket snabbt framåt och alltfler materialtillverkare väljer bort de sämre alternativen. I dag är ett hälsoriktigt och ekologiskt anpassat byggande av stort konkurrensvärde. Det socialt och ekologiskt hållbara samhället har nu också blivit målsättningen för regeringens politik. Hittills har det i huvudsak handlat om att formulera en vision. För att konkretisera omställningsarbetet krävs det att mer handfasta planer sätts i verket. Därför har vi ett förslag om ett fullskaleförsök i form av en grön stad. Genom att uppföra en stadsliknande bebyggelse, helt baserad på alla nyvunna kunskaper om vad som är hållbart ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, bör ett stort steg kunna tas i arbetet med att föra ut visionen i praktisk tillämpning. Det skulle väl vara en utmaning för kommunerna att erbjuda en lämplig lokalisering. Jag vet ju att det i vår omedelbara närhet finns kommuner där det behövs en utbyggnad av bostäder i omfattningen 25 000. Så varför inte sätta spaden i jorden och börja bygga ekologiskt? Jag är lite oroad av den nuvarande utvecklingen, att man inte tar till vara de ekologiska kunskaper som finns utan bara bygger vidare för att bostäder ska byggas och slarvar bort den kunskap som finns.
Fru talman! Jag begärde ordet när Helena frågade varför vi inte kan göra ett tillkännagivande, eftersom utskottsmajoriteten tycks tycka som Helena Hillar Rosenqvist. Det är så att vi göra inga tillkännagivanden om det som regeringen redan gör. Det går inte att uppdra åt någon att göra någonting som man redan gör.
Fru talman! Jag förstår precis vad Siw Wittgren Ahl menar, men man kanske kan trycka på lite.

Fru talman! I motion Bo218 har 14 socialdemokratiska riksdagsledamöter, kvinnor och män, belyst visionen om ett hållbart samhälle som är omfattande och berör alla samhällets sektorer. För att nå målet krävs att hållbarhet genomsyrar all verksamhet och alla beslut. Samhällsplaneringen måste vidgas så att ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samordnas med bebyggelseplaneringen och hushållningen med naturresurser. Bygg och bostadssektorn är viktig i den ekologiska omställningen. Där finns påtagligt stora möjligheter att minska resursförbrukningen och miljöbelastningen. Omställningen till det ekologiska samhället kommer också att öka intresset för småskaliga lösningar och idéer. Omsorgen om lokalsamhället, parallellt med en fördjupad demokrati, driver på omställningsprocessen. Riksdagen beslutade nyligen om 15 nationella miljökvalitetsmål som ska vägleda omställningsarbetet. Nu ska dessa 15 miljömål omsättas i praktiken. Det skapar möjligheter för en ny och fördjupad demokratiprocess. Denna stora omställning kräver en folklig förankring. Ett sätt kan vara att starta ett ekologiskt kunskapslyft i samtliga kommuner för att garantera en fortsättning på Agenda 21. Här har bostadsutskottet många positiva skrivningar i sitt betänkande, vilket särskilt gläder mig. För kommande generationer blir det ekologiskt uthålliga samhället en förutsättning för människors vardagsliv. Nu har vi chansen att lägga grunden till en ny livsstil. Fru talman! För folkhälsan finns det olika infallsvinklar. En betydelse är att en stor andel av befolkningen genom egen trädgårdsodling kan berika sitt kosthåll med grönsaker, rotfrukter, kryddörter, frukt och bär. Det gemensamma trädgårdsintresset inspirerar till gemenskap i närmiljön, i bostadsområdena och i koloniområdena över generationsgränser, med skiftande kulturella bakgrunder och sociala rangordningar. De som bor i flerbostadshus bör få tillgång till trädgårdsodling och odlingslotter. Här har kommunerna och även staten ett stort ansvar att vara pådrivande och skapa förutsättningar. Det är dags att bygga kvarteret framtiden. Fru talman! En statlig utredning som heter Statens stöd till friluftsliv, Ds 1999:78, pekar på att trädgårdsodling näst efter promenader är den vanligaste aktiviteten utomhus. En annan statlig utredning, Nationella folkhälsokommittén, har nyligen konstaterat hur stor betydelse det har för folkhälsan att vi får motion och bra mat. Att konsumtionen av frukt och grönsaker bör öka anger kommittén som en övergripande strategi. Avslutningsvis: Att vi själva odlar en del av vår mat har också stor betydelse för miljön och för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Tänk bara på hur mycket energi det sparar att inte behöva transportera råvaror och förpackade produkter kors och tvärs för att vi ska få mat på våra bord! Vi sparar miljön för framtiden, och dessa plusvärden är viktiga för kommande generationer. Det är här jag ser att betydelsen av koloniträdgårdsrörelsen alltmer lyfts fram. Jag vet att bostadsutskottet behandlade dessa frågor i sitt förra betänkande. Men jag tycker att det finns all anledning att ytterligare en gång se nyttan av att barn och äldre får göra saker och ting gemensamt.
Fru talman! Det är väldigt viktiga frågor som Ronny Olander lyfter fram. Men när det gäller att förankra kretsloppssamhället har regeringen nu beslutat om lokala investeringspengar som också kan gå till information om kretsloppssamhället. Om man ska få ett riktigt kretsloppssamhälle måste ju medborgarna involveras i arbetet. Man måste också sprida kunskap om det. De s.k. livpengarna, som många klagar på, går väl att använda till detta, så att kommunmedborgarna får inflytande över kretsloppssamhället.
Fru talman! Det som Siw Wittgren-Ahl säger är viktigt. Det var just utifrån den ansatsen som jag tyckte att det fanns anledning att gå upp i talarstolen i dag. En stor och viktig fråga är integrationsarbetet. När jag tänker på folk som har kommit hit till vårt land och som har bott här länge, i andra eller tredje generation, är det en liknelse som i alla fall fängslar mig just nu, och det är när Karl-Oskar och Kristina fick smaka på astrakanäpplet. Hur många är det inte som har kommit till vårt land som just har något som påminner om deras ursprungsland? Undersökningar om integrationsarbetet har också visat hur viktigt det är att det skapas förutsättningar för odlingslotter och koloniträdgårdar och, inte minst, att man i tillväxtregionerna inte har så hög hastighet att man inte ser detta behov. Därför tycker jag att det finns anledning att uppmärksamma detta.

Fru talman! Jag uppfattar bara positiva strömningar mellan den här talarstolen och den som finns här nere. Jag följer er verksamhet i bostadsutskottet mycket noga. Jag kan säga, som jag sade i mitt anförande, att det finns en hel del positiva skrivningar. Låt oss fortsätta på den vägen. Flera talare från andra partier har också gett uttryck för att det finns anledning att följa de här frågorna väldigt noga. Jag är tacksam för det.
Fru talman! När Ronny Olander började sitt anförande kände jag en viss förhoppning om att han skulle hamna någonstans, och det gjorde han i och för sig också. Jag hör också till dem som tycker att kolonirörelsen är väldigt viktig både historiskt och för framtiden. Men jag tror inte att man ska överskatta betydelsen av kolonirörelse och integration. Jag har sett exempel på motsatsen där jag själv har grävt upp min potatis. Det som jag skulle vilja fråga Ronny Olander om är något helt annat egentligen. I inledningen av anförandet talade han om betydelsen av människors delaktighet och deras egna aktiva val för att kunna påverka och vara med och forma det framtida ekologiskt hållbara samhället. Det finns en reservation i betänkandet som handlar om deklaration av bostäder ur energi och miljösynpunkt. Ett av skälen till att vi tar upp detta i en reservation är just att det kommer att ge konsumenterna, medborgarna, ett oerhört starkt dokument för att kunna göra de riktiga valen och för att tvinga fram de riktiga besluten hos byggare och fastighetsägare. Jag kanske när en förhoppning efter Ronny Olanders anförande om att vi får med oss ett antal röster från socialdemokratin på den här reservationen.
Fru talman! När man pratar om det ekologiskt hållbara samhället, inte minst från den här talarstolen, tycker jag nog ändå framdeles att man ska försöka belysa och ta fram goda exempel när det gäller just innebörden. Hur skapar vi med gemensamma krafter ett ekologiskt hållbart samhälle? Där är naturligtvis bostaden en oerhört viktig del. Alla flickor som föds i dag blir hundra år. Pojkarna blir något mindre gamla. Räknar man ut den totala levnadstiden lär det vara någonting i stil med 800 000 timmar. 10 % av den tiden arbetar vi, om man tar 40 år gånger 2 000 timmar. Då ingår förstås också utbildningen, det livslånga lärandet osv. Under all den tid som återstår gör vi naturligtvis en hel del andra saker. Men vi bor någonstans hela livet. Anledningen till att vi 14 satte oss ned, och anledningen till att vi har inlett ett samarbete mellan Byggnadsarbetareförbundet och de socialdemokratiska kvinnorna, för det är vi som är representerade och som har skrivit på den här motionen, är att vi vill vara med i framkanten och driva de här frågorna, precis som Sten Lundström säger. Samtidigt måste man också om man ska göra ett bra arbete inse att man behöver en viss tid på sig. Det kan mycket väl inrymmas i den tidsram jag nämnde innan. Med det menar jag: Det är bättre att ha produkter som kommer, även om det skulle ta lite tid. Att bygga politiskt arbete på reservationer ger inte den hållbarhet i den politiska processen som jag vill ha.
Fru talman! Jag vet inte om Ronny Olander var medlem av den här kammaren 1995, men 1995 gav i alla fall riksdagen regeringen i uppdrag att ta fram ett system för energi och miljödeklaration. Man gjorde det just utifrån de aspekter jag tog fram, nämligen att ge konsumenterna en bra möjlighet att göra miljöriktiga val inte bara i fråga om tvättmedel, tröjor, byxor och sådant utan kanske också för det här viktiga där vi tillbringar så mycket tid. Det finns de som hävdar att vi tillbringar ungefär 90 % av tiden inomhus, och en stor del av det är uppenbarligen i hemmet efter Ronny Olanders egna beräkningar. Därför ter det här sig lite förvånande. Boverket har lämnat fram ett system som är fullt hållbart. Hyresgästföreningen har visat ett system som är hållbart. T.o.m. fastighetsägarna har pekat på ett system som är ganska hållbart. Ändå fortsätter man att bara vänta. Tålamod är bra. Men det är inte bra att stå stilla. Det måste hända något. Det måste röra sig lite grann.
Fru talman! Tiden har definitivt inte stått stilla sedan 1995. När Sten Lundström och jag, han är något yngre än jag misstänker jag, kommer att sitta och tänka tillbaka på 90-talet kommer vi att konstatera att allting hände under 90-talet, från depression till glädje. Under den tiden fick jag vara med från det att jag kom in i riksdagen 1994. Det var inte så roligt att vara medlem i socialförsäkringsutskottet då. Det är betydligt trevligare att vara med nu. Just konsumentfrågorna ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Vi pratar om byggnationer, prisbilder och annat, men det finns ju en verklighet utanför Sverige också. Där är det glädjande att Sverige, vår regering, driver just konsumentfrågorna i ett EU-perspektiv. Det är helt fantastiskt. Det är 380 miljoner människor det gäller om man tar upp byggandet ur ett EU perspektiv. Det lyfts alltför sällan fram i denna kammare, men vi borde hjälpas åt att göra det med gemensamma krafter. Där finns det just en sådan del; konsumentens perspektiv. Det handlar om ett svenskt perspektiv men även om ett EU-perspektiv. Bekymret är att det parti som Sten Lundström representerar inte vill vara med i EU-samarbetet. Ni vill dra er undan det samarbete som 380 miljoner människor är delaktiga i. Med de 13 ansökarländer som finns är det ytterligare 150 miljoner människor som kan vara med och utbyta erfarenheter. Vad är det som säger att vi inte på byggsidan i Sverige, även om vi är duktiga på många saker, kan lära oss av erfarenheter från andra länder? Det finns, som vi tidigare pratat om, undersökningar om astma och allergi där man i andra länder inte har de här bekymren. Vi måste ur det perspektivet, konsumentperspektivet, hjälpas åt även i ett EU perspektiv.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att garantera att inte ytterligare värdefulla naturområden i Storstockholms Gröna Kilar tas i anspråk för vägar och bebyggelse. Vidare har Lennart Daléus frågat hur regeringen tänker försäkra sig om att den nybyggnation som sker motsvarar de krav, både när det gäller teknisk utformning och när det gäller lokalisering, som gör att nybyggnationen sker på ett ekologiskt hållbart sätt. Som Lennart Daléus framhåller är det viktigt att se till att även storstadsmiljön innehåller grönområden för en ekologisk balans och omsorg om människors boendemiljö liksom behovet av närhet till naturområden för fritid och rekreation. Jag vill betona att det är kommunerna som har det primära ansvaret för markanvändningsplaneringen i respektive kommun. De av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyggande. Miljömålskommittén arbetar nu med att precisera miljömålen samt de åtgärder och nya styrmedel som krävs för att vi ska nå det överordnade målet för miljöpolitiken att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Regeringen avser att återkomma till riksdagen sedan kommittén slutfört sitt arbete och kommitténs förslag beretts på sedvanligt sätt. Hela vår samhällsbyggnad måste ske utifrån tillgänglig kunskap och teknik som leder mot en ekologiskt hållbar utveckling. Såväl medborgare som kommuner är i dag mycket väl medvetna om detta förhållande. Inte minst det stora engagemanget i Agenda 21-arbetet visar på denna medvetenhet. Lagstiftningen anpassas också successivt till de nya kunskaperna om ekologisk hållbarhet och hänsyn till bl.a. värdefulla naturområden. Sådana anpassningar av lagstiftningen kommer förstås att göras även i framtiden. När det gäller markanvändningen vill jag då särskilt framhålla plan och bygglagen och miljöbalken. När det gäller den tekniska utformningen är det närmast den s.k. byggnadsverkslagen som har betydelse. Slutligen har Lennart Daléus frågat mig hur regeringen avser att motverka ett segregerat boende och kunna skapa varierade upplåtelseformer för människor. Jag instämmer i Lennart Daléus uppfattning att vi måste eftersträva levande bostadsområden där det bor en mångfald av människor i en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Det är därför viktigt att vid nybyggnad, ombyggnad och komplettering av befintlig bebyggelse utforma bostäder och bostadsmiljöer på ett sådant sätt att de erbjuder ett gott boende som är tillgängligt för många olika grupper i samhället. Det är av den anledningen oroande att det nästan bara byggs bostäder med äganderätt eller bostadsrätt och så få hyresrätter. Hyresrättens betydelse för ekonomisk integration på bostadsmarknaden klargörs i betänkandet Utredaren har studerat geografiskt avgränsade bostadsmarknader och funnit att inkomstskillnaderna generellt är mindre inom hyresrätten än inom bostadsrätten, vid en jämförelse mellan hushållsinkomsterna hos boende i områden med olika attraktivitet. För att motverka segregation visar betänkandet hyresrättens betydelse för en geografiskt integrerad balans mellan hushåll och upplåtelseformer, i synnerhet på bristorter som t.ex. Storstockholm. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län så planeras ca 7 000 lägenheter att byggas i år inom regionen. Av dessa är ca två tredjedelar bostadsrätter. Den återstående tredjedelen består av lika delar hyresrätt och egnahem. Av de planerade hyreslägenheterna är merparten, 85 %, specialbostäder för t.ex. unga och gamla. En förutsättning för att möjliggöra ett blandat bestånd är att boendet behandlas lika oavsett upplåtelseform. Fastighetsbeskattningskommittén har i direktiven fått ett särskilt uppdrag att se över hur kravet på skattemässig neutralitet mellan olika upplåtelseformer ska definieras. Betänkandet presenteras om en vecka. Ett viktigt bostadspolitiskt instrument för att motverka segregation och för att stimulera ett ökat hyresgästinflytande är de allmännyttiga bostadsföretagen. Regeringen tillsatte nyligen en parlamentarisk kommitté, den s.k. Allbokommittén, och en utredning om kooperativ hyresrätt. Ett av syftena med arbetet i den parlamentariska kommittén om allmännyttan och utredningen om den kooperativa hyresrätten är att bredda utbudet och valfriheten på bostadsmarknaden. Avslutningsvis vill jag också framhålla att ansvaret för en god utveckling mot integrerade bostadsområden främst ligger hos kommunerna genom en aktiv och genomtänkt bostadsförsörjningsplanering.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Lövdén för svaret, även om jag tycker att det var lite tomt. Det innehöll inte riktigt svar på de frågor som jag hade ställt. Det sker en dramatisk befolkningsförändring i Sverige i dag. I ett fåtal kommuner ökar folkmängden, de får del av befolkningstillväxten, medan andra kommuner tappar i befolkning. I många kommuner river man bostadshus. Så ser det ut i dag, och det är Sveriges regering som har ansvar för denna tudelning. I storstäderna höjs hyrorna. Det finns ett tryck på exploatering av nya trafikleder och för nya bostadsområden. Vi måste möta denna situation - även kraven på nya bostäder i de stora städerna - på ett sansat sätt. Problemet är att den expansion som sker i dag är något av det mest Stockholmsfientliga som man kan föreställa sig med högt upptrissade bostads och markpriser till orimliga nivåer. Unga människor tvingas att bo osäkert, rentav dåligt. Men det handlar inte bara om tekniska och fysiska miljöer, utan det handlar minst lika mycket om sociala kvalitetskrav som man måste kunna ställa. När man angriper detta problem är det viktigt att man inte tar grönområden i anspråk för bostadsbyggande. Det finns andra områden: nedlagda hamnområden, tomma parkeringsplatser, gamla industritomter och mycket annat att välja på. Vi kan vara överens om en sak, och det är att byggandet av bostäder måste komma i gång. När det gäller skyddet av den gröna miljön är det viktigt att det lagskydd som de stora sammanhängande områdena - och det är dem som jag berör i min interpellation - nu har, inte minst tack vare Centerpartiets agerande, respekteras. Regeringen förbereder en ny bostadsförsörjningslag där man uppenbarligen vill sätta press på kommunerna för att de ska bygga mer. Men samtidigt kan man se att regeringen inte har några ambitioner när det gäller hur kommunerna ska bygga med tanke på grönområden, den sociala miljön och den typen av frågor. Det är då som man måste be statsrådet Lövdén att bli en aning mer konkret. Inte för att det måste till någon lag i största allmänhet, men vilka lagändringar anser statsrådet Lövdén behöver genomföras för att förhindra att en byggboom i Stockholm slår ut naturvärdena? Anser statsrådet att den lag som finns är tillfyllest? Om så icke är fallet, vilka lagändringar anser han behövs? Hur ser statsrådet Lövdén på de omfattande planerna på vägbyggnationer rakt igenom några av de mest värdefulla grönområdena i Stockholmsregionen? Det gäller Lovön, Järvafältet, Flemingsbergsskogen, Täbys centrala grönområden där det statliga Vägverket frenetiskt driver på. Jag vet att detta till stor del är kommunala frågor, men det vore bra om regeringen hade någon uppfattning om hur man ska kunna garantera skyddet av dessa grönområden. Jag tror att statsrådet Lövdén vet lika väl som jag att de stora trafiklederna inte minskar innerstadstrafiken - det fick vi för övrigt belagt senast i dag i Svenska Dagbladet. Men vad har statsrådet att erbjuda som skydd för dessa grönområden i en bostadsmiljö i Storstockholm?
Fru talman! Tack för detta tillfälle att delta i en interpellationsdebatt som har en intressant blandning. Först är det en interpellant som egentligen inte vill ha hit fler till Stockholmsregionen, och han döljer det genom att säga att han vill bevara grönområden på det sätt som Centerpartiet har fört fram. Det står någonting i interpellationen om att det är problematiskt att det kommer så många till Stockholmsregionen. Sedan är det ett statsråd som låter påskina att det är kommunerna - det nämns t.o.m. två gånger - som har ansvaret för den bostadssituation som nu råder på Stockholms bostadsmarknad. Detta berörs också i interpellationssvaret, men det är ju inte hela sanningen, och det hoppas jag att statsrådet är väl medveten om. Det har ställts frågor till landshövdingen runtom i kommunerna, och det har påförts flera orsaker till varför det inte utvecklas och byggs i Stockholmsregionen. Den största och viktigaste orsaken är det inomkommunala skatteutjämningssystemet. Det är märkligt att vi ständigt ska behöva återkomma till att påminna om detta, trots att det är en så betydande orsak till varför det inte byggs i regionen. Idén är alltså att det kommer massor med nya människor till Stockholmsregionen, men deras skattepengar följer inte med till de kommuner där de bosätter sig. Det är en strid ström av människor som kommer till storstäderna i Sverige, och det är en strid ström av pengar som lyfts ut ur samma storstäder. Det är ett utjämningssystem som interpellanten och statsrådet har omfamnat från var sitt håll, men det får till effekt att det inte går att bygga ut i flera av våra närkommuner. En annan orsak är infrastrukturen. I dessa tider när man bara pratar om bredband kan det vara bra att ibland prata om gamla vägar. Det gäller möjligheten att åka förbi Stockholm, att bygga de kringfartsleder som snart sagt varje annan större tätort i Sverige har utom huvudstaden. De är helt avgörande också för möjligheten att bo i närförort och ta del av de möjligheter som finns på Stockholms arbetsmarknad. Det är i grunden bra att det nu blir flera bostadsrätter i Stockholms innerstad. Det är en utveckling som visar att alltfler människor får det allt bättre. Det innebär inte att hyresrätten ska försvinna som upplåtelseform. Men det går inte heller att bara säga att hyresrätten har en utjämnande faktor. Det är väldigt få stockholmare som har blivit uppringda av någon från bostadsförmedlingen som har sagt: Nu har du kommit fram i kön, så nu har du fått din fyrarummare på Östermalm. Det är ju inte så det går till. Tror man det lever man inte i verkligheten. Det är en totalt nattsvart sektor beroende på en omfattande hyresreglering och på en mängd andra faktorer som har lett till att den delen av bostadsmarknaden inte fungerar. Då måste man naturligtvis genomföra ändringarna där och inte skylla ifrån sig på kommunerna eller - som statsrådet väljer att göra i andra sammanhang - hota med lagstiftning som ska driva fram nya bostäder i Stockholmsregionen trots att svar inte gives i de huvudfrågor som Stockholms förtroendevalda män och kvinnor själva uppger vara huvudskälet till att det inte byggs. Det är i grunden oerhört positivt att storstadsregionen växer, att vi får hit fler som vill utveckla en tillvaro här som handlar om mycket mer än att bara bejaka möjligheterna att få ett arbete. Det är en livsstil att kunna ta del av de många möjligheterna i Stockholmsregionen. Det måste vi möta med en helt annan typ av politik, och då duger det inte att skylla på kommunalt förtroendevalda som inte kan styra över detta.
Fru talman! Man skulle kanske kunna föreställa sig att jag måste utkämpa ett tvåfrontskrig här, mot Fredrik Reinfeldt och mot Lennart Daléus. Men jag tror inte att det blir så. Jag känner större samhörighet med Lennart Daléus än med Fredrik Reinfeldt i dessa frågor. Jag delar Lennart Daléus uppfattning om att den regionala obalansen är ett stort problem. Nu måste vi naturligtvis se till att vi bedriver en aktivare regionalpolitik så att vi motverkar en utveckling där stora delar av landet töms på sin befolkning medan andra delar av landet växer så att det knakar. Det är en dubbel problematik som denna utveckling skapar: överhettning, stora flaskhalsproblem trafikmässigt och bostadsmässigt i tillväxtregionerna och ett vikande underlag för att upprätthålla skola, vård och omsorg och en hygglig service i de delar av landet som minskar i befolkning. En aktivare regionalpolitik på det sätt som regeringen har aviserat och som kan bli en följd av den regionalpolitiska kommitténs arbete som kommer att redovisas i ett delbetänkande i höst är en väsentlig ingrediens för att motverka den olyckliga utveckling som vi nu är inne i. Jag poängterade i mitt svar, Lennart Daléus, att det är kommunerna som har planinstrumentet till sitt förfogande. Markanvändningsplaneringen är ett kommunalt ansvar. Jag brukar ibland anklagas - också från centerpartihåll - för att jag ingriper i det kommunala självstyret. Men när det gäller markanvändningsplaneringen och planfrågorna är det ett obetingat kommunalt ansvar att handlägga dessa frågor. Nu ska planeringen naturligtvis utgå från de centrala miljökvalitetsmål som vi har satt upp i riksdagen för hur användningen av mark ska gå till. Ett av de mål som är uppsatta av riksdagen är ju en god bebyggd miljö, som innefattar ett skydd av naturvärdena även i storstadsområdena. Det är länsstyrelsernas uppgift att följa hur regionerna planerar i det avseendet, och det är naturligtvis kommunernas uppgift att se till att man arbetar efter de miljömål som riksdagen har satt upp. Miljömålskommittén har, som jag nämnde i mitt svar, fått konkreta uppdrag att utvärdera delmålen och se över behovet av åtgärder som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. Det innefattar även att titta närmare på nya eller förändrade styrmedel som behövs för att uppnå delmålen. Då kan vi ju komma in på den ganska spännande diskussionen om vilka instrument vi ska ha på nationell nivå för att kunna påverka den regionala och kommunala planeringen och uppnå de centrala miljömålen. Det är lite väl tidigt att göra det innan Miljömålskommittén har kommit med sitt betänkande, som man gör i sommar om jag har förstått saken rätt. För att ge mig in på Fredrik Reinfeldts bostadspolitiska utvikning är det några saker som är alldeles klara när det gäller bristen på framförhållning i bostadsförsörjningen. Det ena är att kommunerna i tillväxtområdena inte i tid såg om sitt hus när det gällde framförhållningen i mark och bostadsplaneringen. Det var inget som var aktuellt under krisåren på 90-talet, och nu står man där med dålig planberedskap och små förutsättningar att kraftigt och snabbt expandera bostadsproduktionen.
Fru talman! Det är nog så som Lars-Erik Lövdén säger, att något tvåfrontskrig behöver man inte vara så orolig för. Fredrik Reinfeldt har ju inte förstått vad diskussionen handlar om, utan han är helt oförstående inför det faktum att 201 av landets 289 kommuner tappar i befolkning. Han är oförstående inför det faktum att 3 000 människor i Stockholmsområdet när kvällen kommer inte vet var de ska finna natthärbärge någonstans. Ytterligheterna som finns i den våldsamma befolkningsomflyttning som sker i dag är inte Fredrik Reinfeldt intresserad av. Däri delar jag Lars Erik Lövdéns recensioner av resonemanget. Däremot - det ska man komma ihåg - är Fredrik Reinfeldt oerhört intresserad av att vi ska plöja ned statliga miljarder i stora vägbyggen i och kring Stockholmsområdet. Det är naturligtvis, fru talman, Fredrik Reinfeldts och Moderaternas bild av den situation som många av oss andra är rätt bekymrade över. Vi tycker att landet håller på att klyvas, kantra.

Det är här som jag ändå är lite undrande över svaret. Det är ju sant att flera av dessa frågor är ett kommunalt ansvar, visst är det på det sättet. Men det kommunala ansvaret tas ju ändå utifrån den lagstiftning som finns.

Jag tog ju, fru talman, i min interpellation några exempel på grönområden i Stockholm som så uppenbart hotas av det statliga Vägverkets agerande. Visst finns det väl utrymme också för statsrådet Lövdén och regeringen att ta initiativ och agera för att bevara den miljö som jag uppriktigt tror att vi är överens om är nödvändig för att också de stora städernas livsmiljö ska kunna bejakas. Eller står man handfallen? Vi ser visserligen attackerna mot grönområdena, vi ser problemen, men i lagstiftningen ligger ett kommunalt ansvar. Visst kan man väl skärpa lagarna och agera på något sätt för att skydda de här områdena. Det andra gäller det ekologiska byggandet, fru talman, som jag inte hann ta upp så mycket i mitt förra inlägg. Det ekologiska byggandet och den ekologiska omställningen är ju lite av ett socialdemokratiskt paradnummer. Den enkla frågan när tiden rinner blir: Kan statsrådet Lövdén ge några exempel på hur den lagstiftning som i dag finns är till förmån för en ekologisk utveckling och ett ekologiskt byggande? Om han har svårt att hitta sådana exempel, kan han då tänka sig någon förändring av lagstiftningen också på den punkten?
Fru talman! Ledaren för det parti som väljarna faktiskt slängde ut ur snart sagt varje folkvald församling i Stockholmsregionen i förra valet säger till mig, som är folkvald i det parti som är störst och har flest väljare bakom sig i den här regionen, att jag inte vet vad frågan handlar om. Det kanske beror på den stora skillnad som är mellan Lars-Erik Lövdén och Lennart Daléus å ena sidan och mig och Moderaterna å andra sidan. För er är uppenbarligen människors fria val ett stort bekymmer. Ni har enormt svårt att acceptera det faktum att väldigt många söker sig till Stockholmsregionen. Det beskrivs som olyckligt, olämpligt, dumt, feltänkt och ska på olika sätt stoppas. I er föreställningsvärld finns någon sorts glastak över storstan som gör att den inte får bli större. Var går det glastaket någonstans? Vem har sagt att Stockholm är färdigvuxet? Vad är det som säger att Stockholmsregionen inte kan innehålla fler invånare än 1,8 miljoner? Det finns storstäder runtom i världen som är mycket trevliga och som har fler invånare än så. Här måste man lyfta perspektiven. Det går att få in betydligt fler i Stockholmsregionen. Det går att bygga på höjden. Det går att använda en del av de marker som Lennart Daléus själv nämnde och som det nu pågår exploatering för att kunna nybygga. Vi kan inte ge det svar som ni ger till de många ungdomar som bl.a. framskymtar i Dagens Nyheters olika nyhetsrapporteringar varje morgon. Ert svar är: Kom inte hit! Ni har kommit fel. Åk hem igen. Mitt svar är: Välkomna till Stockholmsregionen. Låt oss se till att få en politik som gör att vi kan bygga bostäder också åt er. Se då till att inte skylla på kommuner och planberedskap när det finns en lång rad frågor som har betytt mycket, mycket mer. De faktum att skatteutjämningen tar bort resurserna för en bra offentlig omsorg, att skatterna har betydelse för nyproduktion av bostäder, att infrastrukturen inte byggs ut i förhållande till hur mycket befolkningen växer betyder mycket mer än någon planberedskap i de kommuner som Lars Erik Lövdén vill skylla problemen på.
Fru talman! Fredrik Reinfeldt, utmåla mig inte som Stockholmsfientlig! Utmåla mig inte heller som storstadsfientlig! Jag kommer själv från en storstad, även om Fredrik kanske inte vill medge att Malmö är en storstad. Men, och det tycker jag nog att vi ska se ganska allvarligt på, vi har en utveckling i Sverige där en stor majoritet av landets kommuner krymper i befolkning medan vissa delar av landet har en kraftig expansion. Det är klart att vi med en statlig regionalpolitik kan motverka en sådan utveckling utan att för den skull hemfalla åt tankar på att stoppa utvecklingen i Stockholm eller framstå som Stockholmsfientliga. Det är klart att om vi underlättar för etablering av nya högskolor och ny forskning runtom i landet, så skapar det en växkraft i delar av landet som lite grann kan förhindra den kantring som håller på att ske i Fredrik Reinfeldt och Moderaterna har ju aldrig förstått detta med regionalpolitik. Men jag tror att det är viktigt att se till att hela Sverige har förutsättningar att leva och förutsättningar att utvecklas. När det sedan gäller Stockholm och bostadssituationen har Länsstyrelsen i Stockholm vid ett par tillfällen pekat på, vilket också Boverket har gjort, att det största hindret för ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsområdet är just en bristande mark och planberedskap. Och jag tar till mig det som landshövdingen i Stockholms län säger och som Boverket säger i sina rapporter till mig, att det är det största hindret för att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande. Sedan underlättar det naturligtvis inte när Stockholmsmoderaterna går i förgrunden för en utförsäljning av allmännyttan, förbjuder de kommunala bostadsbolagen att vara med i nyproduktionen och pungslår de kommunala bostadsbolagen på medel, det är 4 miljarder kronor från Stockholms kommuns sida som man plockar ut från bostadsbolaget. Det underlättar ju inte heller för att vi ska få till stånd en kraftigt ökad nybyggnation som motsvarar den efterfrågan som finns på bostadsmarknaden. Skatteutjämningssystemet: Det hjälper inte att upprepa en lögn tillräckligt ofta för att den ska bli en sanning. Ingen kommun har någonsin uppnått en pomperipossaeffekt. Det har aldrig inträffat i verkligheten. Vi har studerat det här väldigt noga, och också den delegation som vi tillsatte visar att så är fallet. Nu gör vi en mindre justering i utjämningssystemet för att ta bort en teoretisk negativ marginaleffekt. Men någon pomperipossaeffekt har aldrig inträffat. Alla kommuner som ökar sin befolkning ökar också sina skatteintäkter. Sedan vill jag säga något till Lennart Daléus. Jag vet inte om Lennart Daléus hade några egna förslag till lagändringar i sitt inlägg. Jag uppfattade inte något sådant. Det är kanske så att lagstiftningen egentligen är relativt hygglig, att miljöbalken är en lagstiftning som är relativt hygglig och som ger möjlighet till regeringen - ofta hamnar de här ärendena på regeringens bord - att väga in tydliga miljöhänsyn i sina avgöranden när det gäller användningen av markområdena. Nu sitter ju Miljölmålskommittén och arbetar, och som jag sade i mitt tidigare inlägg har ju Miljömålskommittén i uppdrag att utvärdera de här miljömålen och om det finns behov av det föreslå åtgärder som krävs för att miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås. Kommittén har också fria händer att föreslå nya eller förändrade styrmedel. Jag vill nog avvakta Miljömålskommitténs arbete innan jag fäller några bestämda omdömen om huruvida det finns behov av lagändringar. Men Lennart Daléus har kanske något tips.
Fru talman! När jag var liten och bodde på Söder i Stockholm sade man om någon: Han tar i så han spräcker livstycket. Och frågan är om det inte är just det Fredrik Reinfeldt gör. Nu ska han bygga på höjden, och han ska bygga på alla ställen som det går att bygga på. Jag kan ge honom några tips. Man kanske kan bygga mellan höghus också på något sätt, hängande bostäder. Och räcker inte det kan man antagligen bygga under vattnet i Stockholm på något sätt också så att man får in ännu fler människor än vad Fredrik Reinfeldt hann med nu. Hans problem är nämligen, fru talman, detta som han själv säger: Han bor i Stockholm. Det gör för övrigt jag också och har alltid gjort, ska jag säga. Han tar ansvar för det som sker här i Stockholm och för de kommuner i Stockholmsområdet där Centerpartiet inte finns representerat. Det är just det som är problemet. Det har inte gått upp för Fredrik Reinfeldt att det finns en värld utanför det Stockholms län som både han och jag är valda i. Det finns faktiskt det. Det finns ett land utanför detta län som några också bör vara med och ta ansvar för även om man råkar bo i Stockholm. Det gäller att försöka se landet som en helhet som det bör råda balans i. Just frånvaron av den här helhetssynen är det som slår igenom i Fredrik Så till statsrådet Lövdén och den här lagstiftningen: Vi har ju från tid till annan från Centerpartiet förslag till lagstiftning om hur man ska kunna garantera just de värden som jag nämnde, fru talman. Det ledde till att vi drev igenom t.ex. lagen om nationalstadsparken. Det är bara ett exempel. Det ledde också till att vi drev igenom det som ibland lite felaktigt kallas en kretsloppslag. Det är ett annat exempel. Men det jag efterfrågade var något annat. När vi ser de här hoten, trots den lagstiftning som finns, mot nationalstadspark och mot grönområden som en följd av exploateringstrycket och av förmenta krav från trafiksystemen, vad är då den nuvarande regeringens förslag till lagändringar för att undanröja hoten? Det var min milda fråga.
Fru talman! Min milda fråga till Lennart Daléus var om Lennart Daléus hade något förslag till skärpning av lagstiftningen. Jag har konstaterat att han i alla fall inte från talarstolen nämnde några sådana förslag. Det är riktigt att nationalstadsparken, det erkännandet ska jag väl ge till Centerpartiet, i hög grad tillkom efter ett initiativ från Centerpartiet. Nu ser jag inte några akuta behov, eller några direkt specifika behov i dag i alla fall, av att göra ytterligare lagändringar. Jag vill nog avvakta Miljömålskommitténs arbete, för de har ju konkret i uppdrag att titta på de delmål som finns när det gäller miljökvalitetsmålen. Det gäller exempelvis kravet på god bebyggd miljö. De ska titta på om delmålen är tillräckligt precisa och se vilka styrmedel som vi ska använda oss av för att kunna uppfylla målen. Det arbetet vill jag nog avvakta innan jag härifrån talarstolen gör några bestämda uttalanden om att jag vill ändra den lagen eller den lagen. Som jag sade i mitt svar ser jag också ett stort behov av att vi i storstadsområdena har tillgång till naturvårdsområden, tillgång till goda kvalitetsmål, och att vi ser till att människor har utrymme för rekreation. Det är värdefullt och betydelsefullt att vi skyddar även i en situation där vi behöver få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet i Stockholms län kommer att uppgå till omkring 7 000 lägenheter innevarande år. Boverket har i sina prognoser sagt att vi behöver nå upp till 10 000 lägenheter om året för att kunna motsvara det behov och den efterfrågan som finns. Det är klart; om vi ska komma till rätta med bostadsbristen behöver vi få upp bostadsbyggandet en bit till. Men då måste vi ju se till att bostadsbyggandet sker på ett sådant sätt att det är förenligt med ett ekologiskt uthålligt samhälle. Avslutningsvis vill jag bara peka på att vi från nästa år får ett investeringsbidrag för ekologiskt byggande på 250 miljoner kronor.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Jag kan med glädje konstatera att statsrådet i stort sett delar den problembild som har beskrivits i interpellationen och att statsrådet redan har påbörjat ett arbete i enlighet med interpellationens idéer. Inte fullt så glädjande är det dock att statsrådet i praktiken avvisar de förslag till lösningar på problemen som skissas i interpellationen. Även om interpellationen inte utger sig för att ha alla lösningar på problemen så redovisas där ett antal enkla, effektiva åtgärder som är möjliga att snabbt besluta om för att få ett slut på det fastighetssjöröveri som i dag härjar på bostadsmarknaden. Statsrådet poängterar i sitt svar betydelsen av besittningsskyddet. Det är naturligtvis i sig ett viktigt inslag i regelverket kring bostäder och har stor betydelse för många hyresgäster. Tyvärr har det sällan någon betydelse i de fall som tas upp i interpellationen. De ljusskygga värdar som ägnar sig åt denna verksamhet tömmer, som det beskrivs i interpellationen, systematiskt sina fastigheter på hyresgäster med besittningsskydd och ersätter dem med andrahandshyresgäster utan besittningsskydd och utan rösträtt vid ombildning. Statsrådet menar i sitt svar att detta är en rimlig och väl avvägd skillnad. Men är det verkligen det? Underlättar den inte i stället denna typ av falska bostadsrättsföreningar? Statsrådet beskriver den i dag rådande situationen när en bostadsrättsförenings förvärv av en fastighet kan prövas av inskrivningsmyndigheten. Detta är naturligtvis riktigt, men det skyddet har i praktiken visat sig otillräckligt, varför en prövning i domstol enligt förvärvslagen som alla andra köpare underkastas vore mer ändamålsenlig. Detta skydd fanns också ända fram till 80-talet, varför ett återförstärkt skydd enkelt skulle kunna införas. Fru talman! I sitt interpellationssvar tar statsrådet inte upp problemet med att endast en bostadsrättsförening kan tillgodogöra sig den lagstadgade förköpsrätten och att det endast är de som först bildar bostadsrättsförening. Detta chicken race om förköpsrätten används av mindre nogräknade fastighetsägare genom att de med bara ett par hyresgäster, vanligen de själva och någon familjemedlem, bildar en bostadsrättsförening och gör en intresseanmälan. När hyresgästerna sedan bildar en bostadsrättsförening har de trots ett stort antal medlemmar ingen möjlighet att utnyttja den lagstadgade förköpsrätten. Den är förbehållen värden och hans släktingar i den falska bostadsrättsföreningen. Inte sällan agerar värden både som köpare och som säljare. Det här är inte som det kan verka enbart ett tekniskt problem, utan det handlar om hyresgäster och familjer som kommer i kläm mellan en bristfällig lagstiftning och hänsynslösa fastighetsklippare. Dessa den moderna tidens sjörövare kryssar mellan lagparagraferna för att berika sig själva. Förlorarna är alla de som söker en bostad i dagens svåra bostadssituation. Jag undrar därför vilka åtgärder som statsrådet har att föreslå för att komma till rätta med problemet? Jag undrar över innehållet och tidsplanen för det arbete som satts i gång på departementet. När kommer konkreta förslag att presenteras? När kommer lagstiftning att föreläggas riksdagen, och när kan hyresgäster fredas från fastighetssjöröveriet genom att en skyddande lagstiftning träder i kraft?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar delar regeringen Anders Ygemans uppfattning om att vi har ett problem och att det finns anledning att analysera det problemets omfattning lite vidare och eventuellt återkomma med förslag till åtgärder som löser problemet. Det här är ju fall som framför allt har uppmärksammats i medierna under senare tid. Och jag förstår att Anders Ygemans interpellation är inspirerad av det. Vi ska sätta i gång arbetet i regeringen genom att titta på dessa problem och se vad som är möjligt att åstadkomma lagstiftningsmässigt för att undanröja skenförfarande på det sätt som Anders Ygeman tar upp i sin interpellation. Det är dock viktigt att understryka två saker. Det ena är att före en ombildning så krävs det att innehavarna till minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster ska också vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. Det är ju en viss spärr för den typen av transaktioner som Anders Ygeman ger uttryck för. Sammanfattningsvis kan jag säga att även om vi avvisar en del av de förslag till lösningar som Anders Ygeman har nämnt i sin interpellation ser jag att vi har ett bekymmer och att det finns anledning att titta närmare på detta och återkomma om det visar sig nödvändigt med förslag till lagstiftningsåtgärder.
Fru talman! Nu säger statsrådet Lövdén att man ska sätta i gång ett arbete. I interpellationssvaret står det att arbete har satts i gång. Det kanske vore bra att klara ut den lilla detaljen till kammarens protokoll. Det är helt riktigt som statsrådet säger att det finns en viss spärr med den tvåtredjedelsregel som riksdagen har fattat beslut om. Problemet är att alla de problem som tas upp i interpellation trots den regeln i dag förekommer och inte stoppas av regelverket. Det är därför som det i interpellationen förs fram förslag till starkare restriktioner, t.ex. en förvärvsprövning som tidigare har gällt och ett antal andra åtgärder. Därför undrar jag lite över tidsplanen för regeringens arbete och om regeringen i dag kan redovisa några förslag för att man ska komma till rätta med den situation som statsrådet håller med mig om råder, nämligen att det är ett problem och att ett antal fastigheter har förvärvats när säljare och köpare är samma person.
Fru talman! Jag kan inte ange någon bestämd tidsplan för det i dag. Arbetet har precis satts i gång med att analysera problemen. Jag ber att få återkomma i lämpligt sammanhang om vi finner anledning att göra några lagstiftningsförändringar. Det är naturligtvis så att Anders Ygemans interpellation har inspirerats av den senaste tidens debatt i ämnet. Det är väl kanske också på det sättet som regeringen har blivit uppmärksammad på problemen. Vi tittar närmare på detta nu och återkommer om det finns behov av lagstiftningsförändringar.
Fru talman! Jag hoppas att statsrådets inspiration rinner till efter den här debatten och att vi kan se fram emot att nya förslag föreläggs riksdagen. Jag vill också passa på att erinra om att det är rätt bråttom, för det här är något som i praktiken händer varje dag i Stockholm. Väldigt många hyresgäster kommer i kläm till följd av den här situationen. Man försöker tvinga bort dem från sina hem; detta för att fastighetsägaren ska kunna ta över deras bostad och göra stora klipp. Jag tackar alltså statsrådet för svaret och emotser med tillförsikt framtida förslag.
Fru talman! Det finns ett väldigt starkt besittningsskydd för hyresgästerna, och det vet Anders Ygeman. Det är klart att det kan finnas transaktioner med svarta pengar för att få bort hyresgäster eller något annat beteende från oseriösa fastighetsägare som skrämmer i väg hyresgäster. Men det finns ett mycket starkt besittningsskydd för den som är hyresgäst i en hyresfastighet. Det är viktigt att understryka det i den allmänna debatten också, så att folk inte får för sig något annat.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Till att börja med vill jag slå fast att jag inte alls ifrågasätter att det kan finnas ett behov av preventiv ekonomisk kontroll i någon form, utan vad jag har velat aktualisera är frågan: Kan och bör detta vara en uppgift för polisen? Jag anser inte att det är det. När polisstyrelsen i Dalarna behandlade verksamhetsplanen för i år reserverade vi moderata ledamöter oss mot beslutet att polisen ska genomföra s.k. PEK besök. Med anledning därav inbjöds vid styrelsens nästa sammanträde chefen för ekoroteln i Falun för att redogöra för verksamheten. Vi fick då veta att roteln tidigare hade haft ambitionen att besöka alla nystartade företag i länet men att man nu på grund av resursbrist måst inskränka sig till "företag i riskzonen", vilka skattemyndigheterna på icke redovisade grunder väljer ut. Det är alltså fråga om att det finns någon liten vag misstanke, och på basis av denna lägsta misstankegrad beslutar man om hembesök och åberopar samtycke till åtgärden från företagarens sida. Det hade man inte kunnat göra vid en konkret misstanke där någon är skäligen misstänkt för brott. Det är mycket märkligt att man anser sig ha friare möjligheter att agera mot någon som inte är formellt misstänkt för brott än mot den som faktiskt är skäligen misstänkt för ett brott varav fängelse kan följa. Om det här inte är direkt olagligt befinner man sig i alla fall enligt min bedömning i en obehaglig gråzon. När jag genomgick åklagarutbildningen fick jag lära mig att det inte finns någonting som heter hembesök. Antingen föreligger förutsättningar för husrannsakan eller också ska polisen hålla sig borta. På min fråga om vilken polisens uppgift vid de här PEK-besöken är fick jag svaret att det naturligtvis är skattefolket som gör jobbet men att "polisens uppgift är att agera dörröppnare - ja, inte bokstavligen alltså". Det här med dörröppnare kan väl bara tolkas på ett sätt. Avsikten är att den polisiära närvaron ska skrämma människor till att ställa upp på att ta emot de här besöken. Det är alltså inte, som justitieministern hävdar i svaret, fråga om att den här verksamheten ingår som ett led i polisens brottsförebyggande arbete i samverkan med skatteförvaltningen. Det är fråga om att verksamheten är ett led i skatteförvaltningens arbete för att förebygga skatteundandragande varvid den anlitar polisen som dörröppnare. Jag menar att på detta stadium bör verksamheten bedrivas av skattefolket eftersom polisen inte fyller någon acceptabel funktion i sammanhanget och därför bör hushålla med sina knappa resurser. Vidare undrar jag vilka signaler justitieministern anser att samhället skickar ut till dem som nyligen har startat ett företag när det första som händer är att polisen kommer och knackar på dörren - alltså till dem som vi enligt justitieministerns regeringskollega Mona Sahlin bör betrakta som hjältar. Signalen är naturligtvis att varje företagare i Sverige är en presumtiv brottsling.

Fru talman! Jag delar inte Christel Anderbergs uppfattning att det inte i polisens uppgifter ingår att förebygga brott. Jag anser att det är en mycket viktig uppgift för polisen, och den har också kommit till uttryck i beslut som riksdagen har fattat och i de regleringsbrev som regeringen utfärdar. Det är oerhört viktigt att polisen använder sin kunskap om lokala förhållanden och risker för brottslig verksamhet och att man utnyttjar den kunskapen för att förebygga brottslighet. När polisen tar kontakt med t.ex. näringsidkare - men det kan också vara andra grupper i samhället - handlar det inte om att man utgår ifrån att de skulle kunna vara presumtiva brottslingar. Tanken att det skulle vara utgångspunkten i det brottsförebyggande arbetet har inte ens föresvävat mig. Tvärtom tar man kontakt med dem som blir utsatta för brott och riskerar att bli brottsoffer. De behöver få information, hjälp och stöd av polisen. Det gäller också den ekonomiska brottsligheten i allra högsta grad. Jag anser att det är oerhört viktigt att våra myndigheter, inklusive polisen, utvecklar sitt brottspreventiva arbete och sitt problemorienterade arbetssätt. Polisen kan fylla en viktig funktion i de sammanhangen. Frågan om hur polisen ska använda sina resurser överlåter jag helt och hållet till polismyndigheten själv. Jag delar inte Christel Anderbergs bestämda uppfattning om hur polisen bör prioritera sitt arbete. Den bedömningen överlåter jag till polismyndigheterna att göra.
Fru talman! Jag håller med om att det är mycket viktigt att polisen ägnar tid och resurser åt brottsförebyggande verksamhet. Men just på det här området är det faktiskt inte polisen som sitter inne med sakkunskapen. Jag känner inte någon polisman som kan åka ut till en nyetablerad företagare och tala om exakt vilka skyldigheter han har enligt gällande skatte och avgiftslagar. Det är i stället som chefen för ekoroteln beskrev för oss: Det är skattefolket som gör jobbet. Polisen hänger bara med. Därför vill jag gärna att justitieministern lämnar ett konkret exempel på vilken funktion polisen kan fylla i ett sådant sammanhang utöver att agera dörröppnare. Justitieministern sade också i sitt svar att hon inte kan uttala sig om hur redan beslutade lagar bör tilllämpas i enskilda fall. Men det är väl precis vad regeringen har gjort? När den kom med sin strategi mot den ekonomiska brottsligheten i mitten av 1990-talet uppmuntrades ju polisen att lägga ned mer tid och resurser på brottsförebyggande insatser. I bl.a. den senaste budgetpropositionen understryks att det problemorienterade arbetssättet ska ligga till grund för all polisiär verksamhet. Konsekvenserna av detta ser vi nu. Det är inte heller fråga om några enskilda fall, eftersom den här verksamheten bedrivs på om inte alla, så i alla fall de flesta håll i landet. Statsrådet hänvisar till JO:s och JK:s tillsyn. Det är väl inte osannolikt att anmälningar till exempelvis JO kommer att göras. Jag har i alla fall haft kontakt med en person som var minst sagt upprörd. Grannarna hade nämligen sett att han fick besök av polisen, och genast var ryktena i gång på byn. "Undras vad Andersson nu har för sig, eftersom polisen kommer över till honom? Det vet man ju hur företagare är - bovar och banditer hela bunten!" Detta är den andra sidan av det signalsystem som jag just frågade justitieministern om. Om nu någon skulle anmäla de här "PEK besöken" och JO skulle dela min uppfattning om lämpligheten i dessa, är det väl inte så bra att regeringen inte bara känner till hur myndigheterna tillämpar lagen utan rentav har sanktionerat verksamheten? Det är därför jag efterlyser ett initiativ från statsrådet Freivalds i syfte att strama till den preventiva ekonomiska kontrollen. Den ska bedrivas utan att skada enskilda personers integritet, utan att sända ut felaktiga signaler och utan att ta polisiära resurser i anspråk som skulle kunna göra mycket större nytta på annat håll.
Fru talman! Häromdagen när jag besökte en järnaffär på Kungsholmen råkade två poliser komma in samtidigt som jag befann mig i affären. De representerade närpolisen på Kungsholmen. De kom in spontant, presenterade sig och hälsade på butiksägaren. De förde ett samtal som gick ut på att polisen var intresserad av vilka bekymmer den här butiksinnehavaren kunde tänkas ha. De gav en del praktiska råd när det gäller att skydda sig mot inbrott och lämnade vissa upplysningar om hur man kunde ta kontakt med polisen på Kungsholmen. Jag upplevde detta som åskådare från sidan och insåg hur värdefullt det är att polisen på det här sättet tar kontakt med företrädesvis små företag och visar att man finns i samhället och att man är till också för deras skydd och kan innebära en hjälp i vissa situationer. Självfallet är det inte polisen som lämnar information om avgifter eller skatter. Det är därför man måste samarbeta med andra myndigheter när den typen av information ska lämnas. Men polisen har en annan sakkunskap och en annan funktion att fylla i dessa sammanhang. Jag anser att det är oerhört väsentligt att polisen utvecklar sina kontaktytor och sitt sätt att arbeta, inte minst när det gäller det lokala näringslivet. Men det gäller faktiskt också på regional och central nivå. Ett närmare utvecklat samarbete med branschorganisationer och näringslivets organisationer i brottsförebyggande syfte är också något som ingår i strategin för att bekämpa bl.a. ekonomisk brottslighet.
Fru talman! Med all respekt - nu har vi glidit över till en helt annan debatt. Det jag ville att vi skulle diskutera i dag var preventiv ekonomisk kontroll. Den är mycket målinriktad. Den går inte ut på att man ska besöka företagare som presumtiva brottsoffer, utan som jag sade inledningsvis besöker man företag i riskzonen, vad nu det är. Man gör det i syfte att skrämma dem och upplysa om skyldigheter vad gäller skatter och avgifter och om andra skyldigheter som en företagare har, bokföring, ordning på räkenskaper osv. När man ändå är där passar man också på att titta runt lite grann, kollar om det bedrivs någon verksamhet och försöker bilda sig en uppfattning om omfattningen på den verksamheten. Detta görs inte i syfte att vara småföretagarna behjälpliga med att skydda sig mot brott. Det här är en helt annan verksamhet. Jag sade inledningsvis att jag i och för sig tycker att verksamheten är okej. Men varför ska polisen ägna sig åt det? Det är inte de som sitter inne med sakkunskapen. Det är också en väldig skillnad på om polisen besöker en företagare i dennes butikslokal eller om man knackar på hemma hos någon som har kontoret hemma. Kan justitieministern ha någon förståelse för att många personer reagerar mot detta och tycker att samhället skickar ut mycket olyckliga och obehagliga signaler till dem som beslutat sig för att försöka förverkliga sina idéer som egna företagare? Kan ministern förstå att de upplever sig som misstänkta, som presumtiva skattebrottslingar?
Fru talman! Som jag sade tidigare överlåter jag till polisen att avgöra var den gör mest nytta och vilka arbetsmetoder den bör använda sig av i de enskilda uppgifter som regering och riksdag har givit polisen. Jag hoppas att polisen i alla lägen uppträder på ett sådant sätt att det inte uppfattas som negativt utan alltid upplevs som en positiv åtgärd från polisens sida. Det gäller inte bara i den här typen av speciella åtgärder utan i alla slags åtgärder som syftar till att på olika sätt förhindra brottslig verksamhet. Det kan vara att man tar kontakt med människor som riskerar att bli utsatta eller hamna i situationer där brott kan begås och lämnar information. Det är ett grundläggande krav som vi ska ställa på våra poliser, och jag tror att de generellt uppfyller de kraven mycket väl. Finns det undantag så gäller det situationer där det kan finnas anledning till kritik. Men då rör det enskilda fall och bedömningar som varken Christel Anderberg eller jag ska göra.

Fru talman! Sten Andersson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att redovisa totalkostnaderna för flykting och integrationspolitiken från 1985 och framåt. Sten Andersson påstår att flykting och integrationspolitiken varit och är ett socialt och ekonomiskt fiasko. Jag håller inte med honom. Frågan om hur mycket invandringen kostar samhället dyker upp med jämna mellanrum som ett argument i debatten om invandrings och flyktingpolitiken. Ett genomgående tema är jakten på en siffra som beskriver totalkostnaden för invandringen. Det främsta skälet till att varken nuvarande eller tidigare regeringar aktivt har verkat för att ta fram en sådan siffra är att man anser att det är andra värden och värderingar som bör ligga till grund för invandringsoch flyktingpolitiken. Sverige ska fortsätta att bedriva en human flyktingpolitik som innebär att människor som flyr undan förföljelse och krig ska kunna få en fristad här. Lika lite som vi mäter nyttan av barn och pensionärer i kronor och ören bör vi ensidigt betrakta invandrare som kallt kalkylerade investeringar som kräver avkastning. Ett annat skäl är att det inte är någon enkel sak att räkna fram en totalkostnad, vilket också kan förklara varför Sten Andersson inte fått sin fråga besvarad tidigare. Några forskare har gjort försök att beräkna invandringens totala samhällsekonomiska utfall vilket visar att metoderna är flera och också kan skilja sig åt. En metod som används av forskaren Jan Ekberg vid Högskolan i Växjö är att beräkna skillnaden mellan samhällets intäkter och kostnader för invandrare under ett år. Kjetil Storesletten, forskare vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, använder en annan metod. Han har använt sig av en nuvärdesberäkning av invandrarnas framtida skatteinbetalningar och statens utgifter för gruppen. Den totala kostnaden under ett år är helt beroende av hur många personer som sökt och erhållit asyl och uppehållstillstånd i vårt land. Det är en faktor som varierat kraftigt under årens lopp och som styrs av omvärldsfaktorer som Sverige ensamt inte kunnat påverka. Därtill är totalkostnaden starkt beroende av invandrarnas sysselsättningsgrad. Erfarenheten från Sverige och andra länder visar att ju längre tid man varit i landet, desto högre är etableringsgraden på arbetsmarknaden. Det tar tid att lära sig ett nytt språk och ett lands sociala koder - att skaffa sig nycklarna till ett nytt samhälle. Men om ett land främjar integration och har en fungerande arbetsmarknad är invandring samhällsekonomiskt lönsam. Slutligen vill jag återigen påminna om att Sverige ska följa sina internationella åtaganden och att rätten till asyl aldrig får mätas i pengar.
Fru talman! Flyktingpolitiken och dess kostnader är en stor fråga - åtminstone utanför den här kammaren. Här inne är det en närmast bedövande enighet, som faktiskt inte representerar den uppfattning som våra uppdragsgivare, alltså väljarna, har. Jag har sedan länge frågat aktuellt utskott om detta, och jag har ställt frågan till Riksdagens revisorer. Vad har egentligen flyktingpolitiken kostat från 1985 och framåt? Jag har fått svaret att man inte vill utreda det. Jag ställde frågan för en månad sedan till statsrådet Klingvall - samma svar: Man vill inte utreda det. Varför? Fru talman! Jag anser att i ett öppet, demokratiskt samhälle ska varken stora eller små utgifter döljas för medborgarna. När man gör det frågar nämligen medborgarna: Varför döljer man det? Sedan tycker jag att det är fel att prata om kostnaderna för invandrarpolitiken. Sedan 1969 har vi ingen arbetskraftsinvandring till Sverige, med undantag för EU-medborgare, vilket blev aktuellt 1995. Vi har alltså i praktiken ingen arbetskraftsinvandring till Svaret i dag är en undanflykt. Man säger att man inte tar fram uppgifter om vad barn och pensionärer kostar. Men det vet vi om! Vi vet exakt på kronan vad pensionärerna kostar, och vi vet exakt vad barnen kostar - barnbidrag, skolgång, sjukvård och allt det där. Men det här vill man inte ta reda på därför att kostnaderna är unikt höga. Jag vågar påstå att de med råge överstiger 80-talets fastighetskris - och det fortsätter. Fru talman! För ordningens skull, och för att slippa påpekanden i en replik, vill jag också säga att här är samtliga partier i varierande grad skyldiga till att vi för en politik som helt skiljer sig från vad nästan alla partiers väljare har för uppfattning. Därför är frågan så tyst. Det förvånar mig också att medierna i den här stora frågan agerar på det sätt som de gör. De agerar på ett sätt som ibland liknar det som deras kolleger på andra sidan Östersjön arbetade på för tio år sedan. Vi har haft en flyktingpolitik i Sverige som jämfört med alla övriga EU-länder vad gäller antal och kostnader är helt unik i sin omfattning. Jag anser att politiken har havererat. Statsrådet säger att den inte har gjort det. I dag ser man alla områden runt om i Sverige utanför våra storstäder där det i stort sett bara bor utländska medborgare. Vi får rapporter om skolan. Många barn med utländsk bakgrund klarar inte av utbildningen. Många med utländsk bakgrund har mycket svårt att få jobb, oftast på grund av bristande språkkunskaper. Tyvärr finns det en jämförelsevis hög brottslighet bland en del med utländsk bakgrund. Detta är alltså en krissituation, och jag anser att det är fel att inte våga redovisa vad detta kostar. Jag undrar vad det beror på. Det kanske inte är medborgarna som inte klarar av att hantera sanningen, utan det är väl politikerna som inte klarar av att hantera sanningen om deras uppdragsgivare får reda på vad det här har kostat. Det har nämligen kostat stora summor. Jag skulle vilja ha en lite bättre och mer utförlig förklaring till varför man har lagt locket på i den här frågan på det sätt som man faktiskt har gjort.
Fru talman! Svensk migrationspolitik bygger, som jag sade tidigare, på värden. Den bygger på solidaritet och på humanitet, och den bygger inte på bedömningar av huruvida en person skulle vara ekonomiskt lönsam eller ej för vårt land. Däremot, som jag också sade i mitt svar tidigare, är den bedömning som allmänt görs att invandringen i sin helhet har varit lönsam för vårt land. Jag har tagit del av en situation i en kommun i ett av våra skandinaviska grannländer som styrs av ett högerpopulistiskt och främlingsfientligt parti. Där har man faktiskt försökt sig på detta - att räkna ut vad varje invandrare i kommunen kostar. Därmed har man satt ett pris på människor. Det är en utveckling som jag med all kraft kommer att motarbeta i vårt land. Förutom de frågetecken som jag själv har rest om huruvida det är möjligt att över huvud taget hitta en sådan här metod, så anser jag att det är oerhört olyckligt att värden som solidaritet för skyddsbehövande och humanitet, som nära anhöriga eller svårt sjuka människor verkligen behöver känna av, ska åsidosättas. När jag lyssnar på Sten Andersson och hör hans plädering undrar jag verkligen vad det är för skäl som han har för den här interpellationen. Är det enbart ekonomiska skäl, eller är det andra skäl som gör att han är så angelägen om att tydliggöra kostnader för invandringen?
Fru talman! Statsrådet plockar fram ett exempel på en icke namngiven kommun i ett av våra grannländer. Jag kan nämna ett land, Finland, som vi ofta beundrar. Finland bedriver en asyl och flyktingpolitik som skiljer sig ljusår från den vi har i Sverige. Jag har aldrig upplevt ännu att man i riksdagens talarstol från ett statsråds sida står och säger att man i Finland bedriver en populistisk invandrarpolitik eller har en sådan attityd. När jag hör svaret här, och när jag vet hur många flyktingar man tar emot i övriga EU, måste jag fråga om vi verkligen är så mycket bättre än alla andra länder i EU. Har vi kunskap och kompetens som alla andra länder saknar? Det är faktiskt lite rasism i det påståendet i praktiken. Är vi så mycket bättre? Nu säger statsrådet att den här politiken i stort sett har fungerat bra. Jag påstår att den inte har gjort det. I Rinkeby, Rosengård, Bergsjön och flera andra orter i närheten av våra större städer kan man inte prata om en framgångsrik och lyckad politik. Det handlar inte om pengarna i sig; det handlar om de stora pengar som vi har satsat på den här politiken där vi har fått ett så klent resultat. Statsrådet frågar vilken min avsikt var med den här frågan. Jag tycker att vi för en felaktig politik i Sverige. Jag skulle vilja föra den politik som ett genomsnitt av EU-länderna för i dag. Jag har aldrig hört att statsrådet eller hennes chef har sagt att det har funnits några antydningar där. Jag förstår vilka antydningar statsrådet menar. Jag hoppas att någon tidning refererar det här, men det gör de säkert inte. Detta är ett typiskt sätt att försvara en dålig sak. Man frågar om det finns antydningar i en viss riktning. Enligt alla undersökningar har t.o.m. en majoritet av statsrådets egna väljare antydningar som grund för sitt ställningstagande i den här frågan. En kvalificerad majoritet av länderna i EU gör också antydningar i en viss riktning i den här frågan. Jag är vaccinerad mot de här påståendena. Jag påstår att jag i den här frågan på ett betydligt bättre sätt företräder den väljarmajoritet som finns i Sverige än vad statsrådet gör med sina, för att tala klartext, bruna antydningar om bakgrunden till min interpellation. Låt mig ställa frågan en gång till. Vad är det som gör att vi, trots att vi inte har någon kompetens och erfarenhet, är så mycket bättre än alla andra länder i Europa?